Herr talman! Det går naturligtvis inte att på sex minuter i detalj granska den borgerliga regeringsförklaringen på skatteområdet. Det finns emellertid anledning att något uppehålla sig vid folkpartiets och moderaternas fullständigt exempellösa kovändning i momsfrågan. Före valet slog Anne Wibble och Bo Lundgren med stort eftertryck fast att någon sänkning av momsen på mat kunde det inte bli tal om. I stället skulle man sänka momsen över hela fältet. Att, som man sade, höja momsen generellt var uteslutet och helt förkastligt. Vi socialdemokrater stämplades -- när vi föreslog 18 % moms på mat och en 25-procentig generell momssats -- som en samling lumpna svikare. Man gick t.o.m. så långt att man krävde Erik Åsbrinks avgång. Vem är det nu som är svikare? Hur ser Bo Lundgren på sin egen framtid i regeringen, när han nu biter huvudet av skammen genom att sänka momsen på mat och ''höja'' den generella momssatsen -- det som före valet var en fullständigt förkastlig politik? Vi var över huvud taget ganska många som före valet efterlyste besked om hur en borgerlig skattepolitik skulle komma att se ut. Vi fick inga svar. Nu, några veckor efter valet, får vi en del viktiga besked. Skattereformen nämns över huvud taget inte i regeringsförklaringen. Däremot sägs det uttryckligen ifrån, att ''den genomförda sänkningen av den statliga inkomstbeskattningen ligger fast''. Underförstått: Allt annat i skattereformen kan mycket väl rivas upp. När det gäller kapitalbeskattningen sägs det rent ut att en generell sänkning av kapitalbeskattningen kommer att vara nödvändig. Exempel på kapitalskatter som kan sänkas direkt ges också. Förmögenhetsskatten på arbetande kapital skall avskaffas redan fr.o.m. i år. På några års sikt skall förmögenhetsskatten helt avskaffas. Omsättningsskatten på aktier skall avskaffas. De sociala avgifterna på individuella vinstandelar i företag skall tas bort. Den allmänna löneavgiften skall slopas osv. Det är alltså fråga om mycket omfattande skatteförmåner för kapitalägare, företagare och höginkomsttagare. Av detta kan vi lära oss mycket. Det är främst tre saker som jag skulle vilja peka på i det sammanhanget. För det första: Det var den mycket kraftiga skärpningen av kapitalbeskattningen som gjorde att vi socialdemokrater kunde acceptera skattereformens sänkta marginalskatter. Det faktum att denna kapitalbeskattning nu lindras kraftigt gör att hela skattesystemet får en fördelningspolitisk slagsida som vi socialdemokrater naturligtvis inte kan acceptera. För det andra: En förmånligare behandling av vissa typer av inkomster gör återigen skattesystemet asymmetriskt. Och det i sin tur leder oss in i den systematiska och avancerade skatteplaneringens träsk. Trixande och fiffel kommer åter att löna sig -- till glädje framför allt för kapitalägare och höginkomsttagare. För det tredje: Det är folkpartiet och centerpartiet som har kapitulerat för högern. Folkpartiet förödmjukas genom att man nu måste vara med om att riva upp sin mödosamt hopsnickrade skattereform. Är det möjligen därför som det inte finns någon folkpartist anmäld till skattedebatten? Centerpartiet kan inte -- som man hittills trott sig kunna göra -- på ett trovärdigt sätt angripa oss socialdemokrater från vänster. Nu angriper man oss från höger så att det knakar om det. Det är alltså käcka och tydliga signaler när det gäller skattesänkningar i den borgerliga regeringens deklaration. När man kommer till frågan om hur skattesänkningskalaset skall betalas, tycks det däremot vara slut med käckheten. De konkreta finansieringsförslagen lyser med sin frånvaro. Det är nog ingen dålig gissning att vi här har att se fram emot ett antal attacker på välfärdssystemet, som naturligtvis kommer att kännas in i märgen på de löntagare som inte fick vara med i den borgerliga skattefesten för kapitalägare och höginkomsttagare. En ännu obehagligare tanke är att man inte orkar med den nödvändiga finansieringen av sina förslag. Det skulle oundvikligen leda till ett växande budgetunderskott med allt vad det kan dra med sig. Jag skall falla för frestelsen och här citera en person, som de borgerliga under valrörelsen ofta åberopade som en stor auktoritet. Så här skrev ''Jag tycker att socialdemokratin gör klokt i att inte lova sänkta skatter. Det är möjligt att man därmed missar chansen att framställa sig som partiet som vet hur man ger Sverige 'en ny start'. Men man riskerar å andra sidan inte att prata sig själv och landet in i en ny statsfinansiell kris, som säkerligen skulle bli det allvarligaste hotet både mot tillväxten och mot valfärdsstaten.'' Just det, bättre kan det inte sägas.

Herr talman! Det finns möjligen sådant som talar för att den nyvalda riksdagens första skattedebatt blir något avvaktande och artig. Men jag tror att deltagarna vare sig det gäller regering eller opposition mycket snart kommer att finna sina nya roller. Och jag ser fram mot korrekta men i sak hårda debatter. Herr talman! Även om jag är kritisk till ministären Bildt, vill jag ge den ett erkännande. Det gäller valet av biträdande finansminister/skatteminister. I Bo Lundgren har regeringen fått en i sakfrågan kunnig företrädare. Men, herr talman, även om statsrådet Lundgrens sakkompetens säkert räcker till, är det inte troligt att den moderata kompassen leder till en kurs som gagnar Sverige. Jag talar om nya roller, men för vänsterpartiet är situationen inte lika förändrad som för andra debattdeltagare. Vi var redan före valet kritiska till den förda skattepolitiken. Och vänsterpartiet kommer med en sannolikhet mer än gränsande till visshet att stå i en än tydligare opposition till den nya regeringens skattepolitik. I det nya politiska läget kanske vi kan få en situation, där det blir tydligt för väljarna var skillnaden går mellan höger och vänster i skattepolitiken. Men vänsteroppositionens roll är inte bara att verka som en bromsare eller nejsägare. Den bästa oppositionspolitiken drivs genom att man redovisar egna alternativ, och det kommer vi att prioritera. Att det lönar sig att driva sakfrågor visar också regeringsdeklarationen. Där kan jag till min glädje konstatera att alla partier nu har anslutit sig till vänsterpartiets linje i matmomsfrågan. Först var vi ensamma, men sedan följde centern och kds. Jag trodde nog hela tiden att socialdemokraterna till sist skulle ansluta sig. Men, herr talman, att det skulle bli en moderat skatteminister som får expediera vänsterns matmomskrav trodde jag uppriktigt sagt aldrig skulle kunna ske. Så visst går det att få gehör också från oppositionen, även om det tar tid. Vår talartid är hårt uppmätt, och jag kan därför inte redovisa vänsterns skattealternativ annat än principiellt. Våra huvudpoänger är följande: Skatterna skall finansiera de offentliga utgifterna. Det är utgiftstrycket som skall bestämma skatteuttaget, inte tvärtom. Skatterna skall utjämna skillnader i inkomst och förmögenhet. Skattesystemet skall vara rakt och enkelt. Det skall främja en uthållig tillväxt, i balans med miljökraven. Därför lovar vi inga snabba skattesänkningar. Vi vill fördela om i skatteuttaget för att tillgodose både fördelningskrav och tillväxtkrav. I vårt förra budgetalternativ såg vi det som nödvändigt att öka skatteuttaget gentemot budgetpropositionen. Det var raka motsatsen till den skattepopulism som andra partier driver. Men betänk då att det är vi som brukar skyllas för populism! Ställ vårt skattealternativ mot de dramatiskt växande budgetunderskotten under innevarande och kommande budgetår. Vi får inte heller glömma att den avgående regeringen med borgerlig hjälp sänkte inkomstbeskattningen mycket kraftigt under 1990 och 1991. Vänsterpartiets förslag om slopat grundavdrag för högre inkomster var gentemot den verkligheten mera av en bromsad skattesänkning än en skattehöjning. Då majoriteten sänkte skattekvoten, så menade vi att den med hänsyn till budgetsaldo och utgiftstryck snarast borde ligga still. I dag oroar sig många med mig över växande budgetunderskott. Många säger att underskotten beror på lågkonjunkturen. Till en del kan det vara sant. Men det är inte hela sanningen. Under en följd av år har budgeten gett överskott på grund av att lönesumman har växt snabbare än i prognosantagandena. Men när lågkonjunktur och Rhenbergavtal gör att lönesumman ligger nära prognosförutsättningarna, ja, då borde prognos och utfall närma sig varandra i stället för att fjärma sig från varandra, som de gör nu. Skatteomläggningen skulle finansieras bl.a. med breddad moms och dynamiska effekter. Men när lågkonjunkturen gör att konsumtionen hämmas och dynamiken inte är så dynamisk eller rent av uteblir, då växer naturligtvis underskotten. Borde inte detta teoriernas möte med verkligheten göra att de som tror på Lafferkurvans böjning även böjde sig något för budgetrealiteter? Vänsterpartiet föreslog i januari 1991 att skatten på kärnkraftsel skulle höjas rejält, detta av såväl statsfinansiella som miljö och energipolitiska skäl. Det tog tid att få majoritet för sänkt matmoms, men det finns nu tecken som tyder på att vi kan få snabbare gehör i denna fråga. Regeringens nya energiminister, Olof Johansson, tycks redan vara på väg åt vårt håll och talar om behovet av en uranskatt, dvs. höjd skatt på kärnkraftsel. En minister av annan kulör, herr Westerberg, tycks dock vara av annan mening. Kanske kan en tredje minister, t.ex. Bo Lundgren, göra ett klarläggande i denna fråga? Det skulle vara väldigt välgörande. Så, herr talman, mot denna bakgrund ser vi att vänsterpartiets skatteförslag från januari 1991 inte bara var fördelningspolitiskt riktiga. De framstår med facit i hand som framsynta på energiområdet och som väl avvägda med tanke på växande budgetunderskott. Det är med en sådan saklig politik och kritik som vi kommer att göra livet surt för den borgerliga regeringen, så länge den nu sitter.

Herr talman! Bo Lundgren fortsätter det eviga moderata pratet om högskattepolitiken och om hur denna skulle slå ut arbetet i Sverige. Det finns, herr talman, inga som helst belägg för den teorin. I så fall borde Bo Lundgren lägga fram dessa belägg. Tvärtom: Lyfter vi blicken litet och ser på världen i övrigt, finner vi att det finns extrema lågskatteländer som har en arbetslöshet som skyhögt överskrider den svenska. Ta som ett exempel det borgerligt styrda Storbritannien eller USA. Sverige har ju faktiskt trots att skattenivån är hög, lyckats att hålla en låg arbetslöshet. Den är fortfarande mycket låg internationellt sett. Detta är naturligtvis ett resultat av den socialdemokratiska regeringens politik. Bo Lundgren häcklar oss socialdemokrater därför att vi inte skulle ha sagt någonting om vår egen skattepolitik. Vi presenterade faktiskt den skattepolitiken före valet. Men de borgerliga partierna kunde inte presentera någon gemensam skattepolitik före valet. Efter valet ser vi ju resultatet av detta: en total omsvängning när det t.ex. gäller momsen. Jag kan exempelvis citera vad Bo Lundgren sade så sent som den 1 juni i år: ''Moderata samlingspartiet kommer aldrig att acceptera att momsen nästa år höjs på kläder, husgeråd och de flesta andra varor som s och c föreslår. En ny regering måste tvärtom snarast sänka momsen på alla varor och tjänster till 18 %.'' Nu svänger man 180 grader. Att ändra sig på detta vis är ju, Bo Lundgren, ingenting annat än rent och skärt lurendrejeri mot de moderata väljarna. Ni sade någonting helt annat före valet. Slutligen skulle jag vilja ställa en fråga. Den riktar jag både till Bo Lundgren och till Ivar Franzén, som kommer upp i debatten senare. Hur blir det egentligen med skatten på kärnkraftsel? Skulle vi kunna få ett klart besked från regeringen? Skall den införas som Olof Johansson föreslog, eller skall den inte införas som Bo Lundgren har sagt? Kan vi få ett besked av er skulle mycket vara vunnet. Jag noterar också, herr talman, att vi inte får något besked från Bo Lundgren om hur det blir med skattereformen. Skall ni fortsätta att riva upp den? Tala om det! Vad säger i så fall folkpartiet om detta? Nu har inte folkpartiet anmält sig till denna debatt, vilket är beklagligt. Jag undrar egentligen varför. Men vad säger folkpartiet om försöken att ständigt attackera skattereformen?
Herr talman! Det är ju något av ett ''understatement'' att konstatera att en moderat skatteminister inte kommer att föra fördelningspolitiken framåt. Jag kan inte påminna mig att någon moderat skattepolitiker har hävdat att man försöker utjämna inkomst och förmögenhetsklyftor via skattepolitiken. Men ingen skall dömas ohörd. När moderaterna i valrörelsen helt kunde ändra sig beträffande synen på arbetsmarknadspolitiken är kanske inte undrens tid förbi. Möjligen, om än inte troligen, kan verkligheten eller regeringssamvaron med partier som i varje fall har ordet fördelningspolitik med i sin politiska ordlista leda till att statsrådet Lundgren också får ta med fördelningspolitiska överväganden, när man vill bruka sin patentmedicin sänkt skatt som lösning på alla problem. Beträffande regeringssamvaron kan man tänka på att somliga säger ''ju fler kockar desto sämre soppa''. Men jag tror inte att det nödvändigtvis behöver bli så. Problemet med många kockar uppstår ju först när man samtidigt försöker följa olika recept. Då blir det lätt en hiskelig blandning, det som på finska kallas rappakalja. Frågan är om inte regeringen redan håller på att koka rappakalja. I klassisk högerpolitik finns det ju en inre konsistens: att stå för en sänkning av skatterna och en minskning av utgifterna. Sedan kan man diskutera takt och nivåer, effekter på samhällsekonomin, budgetsaldo, inflation osv. Men det är inte ''konsistent'' att stå för en sänkning av skatterna, alltså en minskning av inkomsterna, samtidigt som man lovar stora utgiftsökningar. Men det gör regeringen Bildt. I deklarationen finns det 13 löften om skattesänkningar och 6 löften om rejäla utgiftsökningar. Hur snabbt och hur mycket man avser att minska statens inkomster framgår inte. Man skulle faktiskt kunna nynna på ''Jag kan inte räkna dem alla'', för det är miljard efter miljard. Det tycks komma fler löften varje dag i pressen. I går gällde det en ny skattereduktion. Tänk sedan på det andra steget i det borgerliga receptet: rejäla utgiftsökningar, investeringar i infrastruktur, mer medel till AMS, vårdnadsbidrag osv. Då framstår regeringsdeklarationen som en hiskelig blandning, och det är inte avundsvärt att koka den här soppan. Den är absolut inte hälsosam för Sveriges ekonomi. Jag skulle lättare kunna diskutera den här dåliga fördelningsprofilen, om den gav Sveriges ekonomi en ny start. Men i praktiken innebär den här politiken bara ny fart på budgetunderskott och inflation. Detta pressar upp räntorna och slår mot småföretag, storföretag och hushåll. Man blåser under en hemmagjord lågkonjunktur. Detta är en motsats till ny start på ekonomin. Det är bara ny fart på budgetunderskott och inflation. Vad Bo Lundgren säger om budgetbalansen är ju bara ord. Det finns ju inget konkret innehåll. Man har ju inte presenterat några konkreta sparalternativ, bara inkomstminskningar och utgiftsökningar. Detta går inte för sig i en stabil och sund ekonomi.

Herr talman! Statsrådet Bo Lundgren säger att det gäller att ha något att fördela. Självklart är det så. Jag delar hellre orättvist på en tårta än rättvist på en bakelse. Det är alldeles självklart. Det är truismer. Men det gäller att skapa tillväxt. Och vad ni har är en politik, där ni säger att skattesänkning a priori ger tillväxt. Detta är icke korrekt. Det är inte bevisat någonstans. I t.ex. Finland har man ett skattetryck runt 40 % och en arbetslöshet runt 10 %. Er medicin -- fortfarande med Finland som exempel -- fungerar litet grand som en Döbelnsmedicin -- den hjälper för stunden men ger sjufalt värre plågor senare i form av underskott i budget, som driver upp räntenivåerna och som skapar inflation. Och det är tillväxthämmande. Det är problemet. Bo Lundgren säger att man måste föra över medel till individen. Det är korrekt, men det är ju bl.a. detta som en del av fördelningspolitiken handlar om, det som vi kallar för transfereringar, dvs. att vi tar pengar från dem som har det hyggligt och ger pengar till dem som har litet. Pensionerna är t.ex. en del av transfereringssystemet. Då kan man säga att man hjälper de sämst ställda genom att sänka skatten. Om man sänker t.ex. momsen, vad händer då? Jo, då sänks också pensionerna, eftersom pensionerna bestäms av basbeloppet som i sin tur bestäms av KPI. Och när momsen går ned går även KPI ner. När man sänker momsen sänker man alltså även pensionerna. Det är ett faktum. Man hjälper alltså inte en enda pensionär i Sverige genom att sänka momsen, eller har Bo Lundgren någon annan synpunkt på denna enkla matematik? Det är faktiskt på det här sättet. Transfereringssystemen är en del av vårt skattesystem och ger pengar just till de individer som behöver pengar. Det är ganska enkelt. Beträffande det världsrekordhöga skattetrycket så vet Bo Lundgren att man kan räkna på många olika sätt. OECD har många olika beräkningsmetoder. Om man väljer en annan beräkningsmetod, slår t.ex. Belgien, Holland och t.o.m. Irland oss när det gäller högt skattetryck. Och Irland brukar ju moderaterna framhäva som ett land med stor tillväxt. Detta beror alltså litet grand på hur man räknar. Vi har ett socialförsäkringssystem som finansieras via skattesystemet. Om man har det privat är ju kostnaderna desamma för hushållen. Det är ingen skillnad, det är ju samma pengar som skall betalas. Att det sedan bokförs olika gör ingen som helst skillnad i verklighetens värld, och det är där som man skall vara i politiken. Det är mycket klokt. Tillväxt får man genom att öka produktiviteten i näringslivet. Robert Sollow, nobelpristagare i ekonomi, har sagt att det inte finns någon annan enklare metod att öka produktiviteten än att satsa på utbildning och forskning. Det ger nämligen tillväxt. I detta sammanhang har vi brustit. Under 80-talet hade vi den socialdemokratiska devalveringspolitiken. Den gav låg tillväxt, och vi fick övervinster som ledde oss in i en spekulationsekonomi. Nu leker ni med tanken på en inre, en intern devalvering. Den ger samma inlåsningseffekter. Det finns inga genvägar i politiken. Vi har en ekonomisk kris. Den får vi svetta oss ur genom hårt arbete för att öka produktiviteten, öka kunskapsinnehållet och satsa på infrastruktur. Det finns inga snabba lösningar utan bara hårt arbete. Men då kan man inte gå till attack mot löntagarna som ni gör.

Herr talman! Bo Lundgren rycker in till folkpartiets hjälp i diskussionen om skattereformen och säger att Kjell Johansson, som representerar folkpartiet i skatteutskottet, befann sig i FN och inte kunde anmäla sig till debatten. Men det finns faktiskt telefon. Och det finns kanske fler folkpartister i kammaren än Kjell Johansson som skulle kunna gå in i skattedebatten. Folkpartiet är väl inte helt slut ännu i alla fall.
Jag får erinra Lars Hedfors om att replikrätten gäller statsrådet Bo Lundgrens anförande.
Herr talman! Jag försöker tala om för Bo Lundgren att vi skulle vilja ha en del besked om hur det blir med skattereformen framöver, eftersom det uppenbarligen finns olika uppfattningar mellan folkpartiet och moderata samlingspartiet. Och vi berövas alltså, herr talman, möjligheten att få reda på vad folkpartiet tycker när det gäller t.ex. flyttskatten, som Bo Lundgren har aktualiserat, och när det gäller skattereduktionen för ensamstående föräldrar, som Bo Lundgren har aktualiserat. Och på den punkten vill jag säga att en klar och tydlig del av skattereformen innebar att de ensamstående föräldrarna skulle kompenseras. Det arbetet pågick i regeringskansliet. Sedan säger Bo Lundgren att diskussionen om kärnkraftselen är en teoretisk diskussion och att den inte behöver föras i kammaren. Det är i och för sig ett häpnadsväckande påstående, eftersom det är en i högsta grad konkret fråga. Olof Johansson har mycket tydligt sagt att han anser att skatten på kärnkraftel skall höjas. Då vore det rimligt att få ett besked från den som har det yttersta ansvaret, nämligen Bo Lundgren, om hur det blir. Slutligen kommer Bo Lundgren återigen in på frågan om den generella momsen och säger att man tycker att denna måste sänkas. Men problemet, Bo Lundgren, är ju -- och det är faktiskt en moralisk fråga -- att ni gör precis tvärtom. Ni höjer den generella momssatsen. Dessutom går ni in att ytterligare differentiera momsen. Det stora problemet för er är att ni så kategoriskt har kritiserat oss socialdemokrater i detta avseende. Man har ju t.o.m. krävt statsråds avgång på den här punkten. Så något om skattetrycket. Även vi socialdemokrater säger, Bo Lundgren, att man kan sänka skattetrycket när det finns utrymme för detta. Jag vill erinra om att skattetrycket skulle, oavsett vilken regering vi har i det här landet, ha sänkts med ungefär 2 % vid årsskiftet. Storbritannien, där skattetrycket är lågt och arbetslösheten mycket hög? Och hur förklarar Bo Lundgren att vi i Sverige internationellt sett har en mycket låg arbetslöshet tack vare den socialdemokratiska politiken?

Herr talman!

Jag har bara tre minuters taletid. Det går därför inte att hålla ett anförande om hur det går till i det här sammanhanget. Det skulle nog behövas en omfattande utbildningsplan för att klara ut den diskussionen. Genom sitt inlägg här avslöjade Bo Lundgren att det är de fackliga organisationerna som man vill komma åt. Tydligen kan man köra över enskilda människor, som alltså får det bekymmersamt, bara för att kunna komma åt fackföreningsrörelsen. Ganska elegant går statsrådet med tysthet förbi det som finansministern sade -- dvs. det som man här cyniskt har gett uttryck för, nämligen att folk blir friskare bara man inför två karensdagar.

Herr talman! Alla vill ha lägre skatter, och det finns en bred enighet om att det totala skattetrycket måste sänkas. De flesta är medvetna om att höga skatter negativt påverkar den ekonomiska utvecklingen och därmed minskar utrymmet för angelägna skattesänkningar. Vid sidan av dessa allmänna och gemensamma synpunkter finns det vitt skilda uppfattningar om hur snabbt och hur mycket skatterna kan, och måste, sänkas. Viktigare än att debattera skattesänkningar i absoluta tal är det att analysera hur vi kan uppnå de mest positiva effekterna av nödvändiga skattesänkningar och förhindra oacceptabla ingrepp i vårt välfärdssystem. Alltför ofta glöms det bort att de flesta skattesänkningar innebär motsvarande nedskärningar i vad vi betraktar som angelägen gemensam service i form av t.ex. vård, utbildning och rättssäkerhet. I regeringsförklaringen läggs riktlinjerna för kommande skattesänkningar fast. De mest skadliga skatterna skall först tas bort, eller sänkas, och det finns en klar strävan att minska rundgången beträffande skattepengar. Sänkningen av momsen är ett bra exempel på en skattesänkning som kan minska rundgången när det gäller skattepengar. Både sänkningen av matmomsen och sänkningen av momsen på ''personbefordran'' är exempel på en god fördelningspolitik och gynnar därmed vanliga inkomsttagare. En av bristerna i skattereformens finansiering är den omfattande höjningen och breddningen av momsen, som innebär att vanliga inkomsttagare har fått betala en alltför stor del av skattesänkningen i fråga om arbetsinkomster -- en sänkning som de själva ganska litet har fått del av. Till dels rättades denna orättvisa till genom höjda barnbidrag och bostadsbidrag. Men höjda bidrag innebär i motsvarande grad höjda skatter och ökat skattetryck samt en ökad rundgång beträffande skattepengar. Momssänkningen innebär ett fördelningspolitiskt rättvisare skatteuttag, och den bidrar till att behoven av bidrag minskar, vilket är ett steg som möjliggör mindre av rundgång och ett lägre skattetryck. Åtgärderna ligger väl i linje med den skattepolitik som vi i centern pläderade för i valrörelsen, även om vi skulle vilja gå längre. Den s.k. turistmomsen är ett typexempel på skadliga skatter som ingen tjänar på. Den skapar bara förlorare genom att den hindrar bevarande och utveckling av turistnäringen. När den s.k. turistmomsen nu kommer att sänkas kommer det inte att ge något varaktigt inkomstbortfall för staten, utan tvärtom, genom en positiv utveckling av turismen, att innebära ökade intäkter för statskassan. Den nya regeringens känsla för logik och rättvisa visas bl.a. genom ett snabbt förslag om att ingen kommun skall betala mer i skatteutjämningsavgift än vad den får in i ökade skatteintäkter. Detta förslag innebär borttagande av Pomperipossaeffekten i den s.k. Robin Hood-skatten och är en symboliskt viktig åtgärd. Som centerpartist är jag särskilt glad, eftersom det här förslaget bygger på en centermotion som fick en bred borgerlig uppslutning i riksdagen i våras. Där hade faktiskt, Lars Hedfors, socialdemokraterna en chans att visa att de också står för rättvisa och logik. Ni var mycket nära att välja den vägen, jag vet det, men ni nådde inte ända fram. Hela Robin Hood-skatten skall bort så snart som den kan ersättas av ett nytt skatteutjämningssystem. Småföretagen måste bli motor i den nödvändiga ekonomiska utveckling som skall ta Sverige ur vår besvärliga ekonomiska kris. Det är därför logiskt att den nya regeringen satsar hårt på att främja och underlätta utveckling av befintliga småföretag och på att starta nya företag. Regeringsförklaringens förslag till åtgärder i form av skattesänkningar och regelförenklingar ligger väl i linje med centerns småföretagarpolitik. Vi i centern lägger stor vikt vid rättvis fördelning. De i regeringsförklaringen föreslagna skatteförändringarna tillgodoser dessa krav samtidigt som de förbättrar förutsättningarna för en positiv ekonomisk utveckling. Detta är grunden för att det skall finnas några resurser att fördela. Vi i centern är väl medvetna om att det ligger en lång rad besvärliga besparingar framför oss för att både klara skattesänkningar och åstadkomma balans i statens finanser. Vi kommer att konstruktivt delta i detta tuffa arbete med en målsättning att värna en rättvis fördelning, minska rundgången av skattepengar och så långt som möjligt begränsa skatternas negativa effekter på den ekonomiska utvecklingen. Men vi kommer att använda skatter och miljöavgifter för att styra mot en god miljö och trygg energiförsörjning. Avslutningsvis vill jag slå fast ett par saker när det gäller skatt på kärnkraftsel. Det är klart sagt i energiöverenskommelsen att vi är beredda att följa utvecklingen i EG. Det gäller koldioxidskatt på bränsle som används för elproduktion. Till detta kopplas också en viss skatt på kärnkraftsel. I regeringsförklaringen står det att energiöverenskommelsen ligger fast. Det är därmed också ett klart svar att det finns en avsikt att följa utvecklingen i EG i denna fråga.

Herr talman! Nu talar Ivar Franzén om Robin Hood-skatten. Jag tycker att det är en något krystad förklaring i sammanhanget. Robin Hoodskatten handlar om att föra över resurser från välbärgade och rika kommuner med goda och högavlönade skattebetalare till fattigare kommuner med lågavlönade skattebetalare. Det är Robin Hood-effekten. Robin Hood skulle inte kunna göra det mycket bättre själv. Detta motsätter sig alltså centerpartiet. Det är detta jag menar när jag säger att centerpartiet angriper oss socialdemokrater från höger. Jag kan peka på andra exempel där man också gör det. Man vill avskaffa förmögenhetsskatten helt och hållet, man vill sänka kapitalbeskattningen kraftigt, man vill minska på arvsbeskattningen och man vill avskaffa omsättningsskatten på aktier. Allt detta är förslag som gynnar höginkomsttagare och kapitalägare. Samtidigt vill man gå in och göra nedskärningar, som Ivar Franzén så riktigt påpekade. Man vill göra nedskärningar i vården, i utbildningen, när det gäller de arbetslösa osv. Kan det sägas tydligare hur centerpartiet har svängt när det gäller fördelningspolitiken? Jag trodde att det fanns ett visst hopp om centerpartiet när det gällde den här frågan, men jag måste nog överge den tanken nu. När det slutligen gäller skatten på kärnkraftsel säger Ivar Franzén att vi skall följa utvecklingen i EG. Det var inte vad hans partiledare sade. Hans partiledare sade klart och tydligt ifrån att man skulle införa en skatt på kärnkraftsproducerad el. Nu går Ivar Franzén alldeles uppenbarligen till reträtt.

Herr talman! I anslutning till den fråga som Lars Hedfors tog upp vill jag säga att jag i mitt anförande tog upp detta med skatt på el från kärnkraftverk. Det diskuteras nu vad Olof Johansson har sagt om att införa den. Det finns ju redan en sådan skatt. Det finns en skatt på el producerad i kärnkraftsverk. Vi föreslog i januari att den skulle höjas kraftigt. Den är mycket marginell för närvarande, så det är knappt någon som känner till den, men den finns författningsmässigt redan. Ivar Franzén säger att vi skall följa utvecklingen i EG, men det är inget svar, speciellt inte från ett parti som tidigare sade att man hade kritiska anmärkningar på de europeiska gemenskaperna. Nu skall man tydligen bara följa med strömmen. Ivar Franzén sitter i skatteutskottet och har suttit i finansutskottet. Han har säkert ytterligt goda förbindelser med energiministern, så vi bör kunna få ett något mer konsistent svar, när vi inte fick det av statsrådet tidigare. En annan fråga som jag vill ta upp med Ivar Franzén gäller att Olof Johansson i valrörelsen tog upp samma tråd som jag tagit upp om att de dramatiskt växande budgetunderskotten kan härröra från skatteomläggningen. Jag delar den uppfattningen. Det är en stor poäng hos mig att man sänkte inkomstskatten kraftigt. Därefter fick man de måttliga löneökningar som man hade förutsett i sin budget prognos. Då borde prognos och verklighet stämma, men det gör de inte. Orsaken till det är naturligtvis att finansieringen inte fungerade vare sig på momssidan eller på kapitalbeskattningssidan. Detta finansieringsproblem löser man inte genom att minska momsen ännu mer. Ivar Franzén talar om fördelningspolitik, och jag tror nog att viljan finns. Men ni är så generösa, ni sänker momsen där vi är är överens, dvs. matmoms och resemoms. Där är vi helt överens med er. Men sedan sänker ni också skatterna på varjehanda och allehanda andra områden. Detta ger då summa summarum ingen fördelningsprofil, eftersom det är de bäst ställda som gynnas mest av era skattesänkningar. Sedan finansieras detta med nedskärningar i välfärdssystemen. Det gäller t.ex. pensionärerna. Pensionärerna gynnas inte av några momssänkningar, eftersom de automatiskt får sänkt pension om man tullar på välfärdssystemen. Jag tror faktiskt att det är ni i centern som lyckats pressa in de stora utgiftsökningarna, även om de är vällovliga när det gäller t.ex. vårdnadsbidrag och mer pengar till sjukvården och mindre vällovliga när det gäller ännu mer pengar till försvaret. Det är inte fördelningspolitik, Ivar Franzén, att minska inkomsterna, att sänka skatterna mest för de bästa ställda och sedan öka utgifterna. Detta slår mot småföretagare i form av höga räntor. Hur ser ni i centern egentligen på orsakerna till det dramatiskt växande budgetunderskottet? Det har ju växt för varje prognos. Det är nu ytterligt allvarligt.

Herr talman! Låt mig bena upp några av de här sakerna. När det gäller Robin Hood-skatten måste vi skilja ut den biten som innebär att man på sista skatteintäkten får betala ut per skattekrona tre à fyra kronor mer än man får in. Den delen vill vi avskaffa direkt. Det var den centern i våras föreslog skulle avskaffas, ett förslag som fick stöd från alla borgerliga partier men som socialdemokratin gick emot. Den effekten tar vi bort direkt. Ingen kommun skall behöva ge mer i skatteutjämningsavgift än den får in i ökad skatteintäkt. Det är rimligt, det är rättvist och det är logiskt. Regeringen, liksom självklart vi i centern, kopplar ihop Robin Hood-skatten med ett nytt skatteutjämningssystem. Vad det konkret innebär kan jag inte uttala mig om här i dag, men självklart kommer de rika kommunerna i det systemet liksom i dag att få vara med och hjälpa till att ge rättvisa möjligheter åt de mer inkomstsvaga kommunerna. Momssänkningarna är helt klart fördelningspolitiskt viktiga och riktiga, också för pensionärerna. I annat fall skulle man säga att man aldrig behöver sträva efter att hålla matpriserna låga, för pensionärerna får ju hela tiden kompensation. Lägre moms ger en klart positiv effekt även för pensionärerna. Det finns en skatt, en forskningsavgift, på några tiondels öre på kärnkraftselen. I energiöverenskommelsen står det att man egentligen vill införa koldioxidskatt redan nu men att man anser det vara svårt. För egen del anser jag det fullt möjligt, men majoriteten ansåg att det var svårt, beroende på den internationella konkurrensen. Därför ville man avvakta till dess att man fick motsvarande förslag i EG. Till detta förslag har också kopplats frågan om motsvarande skärpt skatt på kärnkraftsel, för att få balans mellan olika produktionsslag. Detta är precis vad Olof Johansson hänvisat till. Han har hänvisat till EG-förslaget. Vi vet inte riktigt när det genomförs, men det finns ytterligare en förbindelse i energiöverenskommelsen. Om det skulle dröja för länge, är vi beredda att i stället pröva en höjning av elskatten, som då självklart också drabbar kärnkraftselen. Tidpunkten för detta är det svårt att fastlägga, men allt talar för att det kommer att genomföras, och ur centerns synpunkt är det självklart att få det gjort så snabbt som möjligt. Låt mig sedan säga att den skattesänkning som i övrigt är föreslagen skall skapa resurser för en rättvis fördelning. Det finns ett samband mellan resursskapande och de skattesänkningar som i och för sig berör förmögenhet, t.ex. småföretagares, som är en viktig motor i den utveckling som vi måste åstadkomma för att klara en rättvis fördelning.

Herr talman! Faktum kvarstår ju, Ivar Franzén, att det handlar om i Robin Hood-skattens fall att omfördela från välbärgade kommuner till mindre välbärgade kommuner. Det bästa exemplet är omfördelning från Danderyd till Haninge, där det skiljer 4 kr. mellan de två kommunerna. Sedan säger Ivar Franzén att vi måste koppla avskaffandet av Robin Hood-skatten till ett nytt skatteutjämningssystem. Men när får vi det nya skatteutjämningssystemet, Ivar Franzén? Det vet vi ingenting om. Vi vet över huvud taget inte om vi får ett nytt skatteutjämningssystem och hur det i så fall ser ut. Vore det då inte bättre och mera logiskt, eftersom Ivar Franzén vill vara logisk i olika sammanhang, att vänta med att avskaffa Robin Hood-skatten tills man har det nya skatteutjämningssystemet? Jag tycker att Ivar Franzén bör beakta detta. Först vill man försämra för de sämst ställda kommunerna och sedan förbättra igen i ett nytt skatteutjämningssystem. Slutligen konstaterar jag litet lätt resignerat när det gäller skatten på kärnkraftsel att Ivar Franzén faktiskt gör en reträtt från vad Olof Johansson har sagt. Han har sagt att det skall införas en skatt på elkraft från kärnkraftverk. Ni borgerliga brukade förr i tiden tala om att det var så viktigt att industrin fick klara besked och klara signaler och klara och tydliga spelregler i fråga om energibeskattningen. Det här är sannerligen inga klara besked och inga klara signaler. Det är precis tvärtom.

Herr talman! Ivar Franzén och jag är överens om att det är viktigt att avveckla kärnkraften, och då är det viktigt att få fasta spelregler. Vi kommer att få ett högre elpris, oavsett hur elen produceras, det vet vi. Skall vi klara kärnkraftsavvecklingen, måste elpriset upp. Det kan ske på lämpligt sätt genom en skatteanpassning, och det är det Olof Johansson tänker på. Det är mycket beklagligt med den reträtt ni gör, för ni håller då på att rycka undan grunden för en kärnkraftsavveckling i verkligheten. Det är att beklaga, men vi hoppas att ni tar ett internt resonemang och återvänder till den position som Olof Johansson hade, för det är den som behövs i kärnkraftsfrågan. Sedan till det här med matmomsen. Ivar Franzén och jag är helt överens om att matmomsen skall ner, och vi är överens av fördelningshänsyn. Sänkt matmoms hjälper de sämst ställda, oavsett om de är löntagare, pensionärer, studerande eller tillhör någon annan grupp. Men en generell momssänkning gynnar inte pensionärerna, eftersom man då sänker basbeloppet, något som pensionärerna inte tjänar ett öre på. Där ligger skillnaden. Det är en fördelningssak att man med sänkt matmoms riktar in sig på de sämst ställda pensionärerna, de sämst ställda löntagarna, de sämst ställda barnfamiljerna. Det är de som har nytta av matmomssänkningen. Så några ord om tillväxten. Jag har sagt tidigare i debatten med statsrådet Lundgren att visst kan man få värme i en fjällstuga när man kommer dit, om man eldar upp möblerna. Det går, men sedan blir det ganska tomt och kalt i stugan, och det är så ni nu laborerar. Ni får tillväxt i ett eller två år -- jättefint och varmt och gott -- och sedan står ni där med underskotten. Då blir det höga räntor som slår mot småföretagarna. Ni säger att ni gör så mycket för småföretagarna. Jag har läst regeringsdeklarationen. Vad har ni gjort för småföretagarna? Jag känner och känner med många småföretagare. Vilka av dem betalar förmögenhetsskatt? Så bra är det inte att vara småföretagare i dag att de betalar förmögenhetsskatt. Det är ganska få som gör det, och det borde ni veta. Det är i vissa speciella branscher, men en normal småföretagare har ingen förmögenhetsskatt och har alltså ingen skatt på arbetande kapital att sänka -- han erlägger ingen sådan. Jag frågade just en småföretagare hur stor förmögenhetsskatt han har. Jag har ingen förmögenhetsskatt, svarade han, och det är därför skatten på arbetande kapital måste bort, för att jag skall få det bättre! Det är sådana dimridåer man har lagt ut i den borgerliga propagandan. Vad småföretagarna behöver är låga räntor, men budgetunderskott medför höga räntor, Ivar Franzén. Vad säger ni i centern? Hur skall ni få ner budgetunderskottet? Det växer ju timme för timme, och det möter ni med uppmaningen: Sänk skatten! Det ger ännu värre underskott. Eller också väljer ni varianten att elda upp möblerna och få litet värme en stund. Sedan skall någon annan städa i stugan efter er, och det skall väl vi göra, men det är synd att ni skall göra så stor åverkan under den tid ni är där.

Herr talman! Jag tycker att Lars Bäckström är litet desorienterad, när han inte kan skilja på möbler och äkta biobränsle. Det är det vi kommer att använda i den regeringspolitik vi för. De kvalitetsmöbler som förhoppningsvis skall finnas både här och där kommer med vår politik att vara kvar även i framtidens Sverige. Låt mig slå fast att ett nytt skatteutjämningssystem är mycket klart prioriterat i regeringsdeklarationen och avsett att vara i kraft 1993. I samband med det kommer Robin Hood-skatten att avskaffas. Ett nytt skatteutjämningssystem har just samma funktion som Robin Hood-skatten, dvs. att göra en rättvis fördelning mellan kommunerna. När det gäller elskatten har jag här radat upp en lång rad av beslut och överenskommelser som garanterar att en höjning kommer att genomföras. Men varken Olof Johansson eller jag kan fastlägga dag och datum för detta. Men det finns ju både hängslen och livrem på den garantin. Vi skall först avvakta när detta skall genomföras i EG, och om inte det sker där i tid skall det ske en prövning av en elskattehöjning. Vidare har vi budgetunderskottet. Vi måste ge både den gamla och den nya regeringen den rättvisan att vid ett trendbrott, som vi har nu, från en inflationsekonomi till förhållandevis låg inflation, med ett lugnt löneläge, får man ett budgetunderskott. Det är en smärtsam övergång, men det ger också förutsättningarna för en god tillväxt. Det är inte fråga om att ge beröm eller kredit till någon. Det är ett faktum. Det är uppenbart att den låga inflationen, som dessutom blir lägre tack vare sänkt moms, också påverkar räntorna och alltså utgör grunden för en låg räntesats. Det är klart att vi måste få styrsel på budgetunderskottet. Men vi får det inte enbart med hjälp av sparande. Vi måste också få en dynamik, utveckling, i vårt näringsliv och hela samhällsekonomin. På den vägen skapas resurser. Det finns två huvudmotiv för de skatteförändringar som regeringen hittills har föreslagit. Det ena är en rättvisare fördelning, och det andra är att främja utvecklingen i näringslivet och att ge möjligheter till en nysatsning där. Jag är mycket medveten om, Lars Bäckström, att det är ett fåtal småföretagare som har en besvärande förmögenhetsskatt. Dess bättre finns det en del småföretagare som har förmögenhet. För dem är den fortsatta utvecklingen förödande. En avveckling kostar staten mycket litet pengar, men ger en möjlighet till fortsatt utveckling inom småföretagen, något som är värdefullt. Jag tror inte att Lars Bäckström kan påvisa en mer lönsam affär än just borttagandet av förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Jag lovar att det är lönsamt för hela svenska folket.

Herr talman! Politik blir så lätt ekonomi. Vi har önskemål och visioner om vad vi vill åstadkomma, och det kostar pengar. Skatter och avgifter är det sätt vi har att finansiera våra gemensamma utgifter. Under förra mandatperioden beslutade riksdagen om en omfattande omläggning av skattepolitiken. Från kristdemokraternas sida ansåg vi att skatteomläggningen i princip var riktig. Men den hade fyra svagheter. Skatteomläggningen var i huvudsak en omläggning av skatteuttaget, och reformen beaktade inte behovet av en sänkning av det totala skatteuttaget. Mervärdeskatten gjordes enhetlig. Kds ansåg att vi borde ha haft en differentiering av mervärdeskatten med en lägre skattesats på bl.a. Skattesystemet bör stimulera sparandet. Skattesystemet bör vidare stimulera till en miljövänlig produktion. Den nu framlagda regeringsförklaringen aviserar att skattepolitiken skall inriktas på en successiv sänkning av det totala skatteuttaget. Småföretagen skall få sänkt skatt. Förmögenhetsskatten på arbetande kapital kommer att avskaffas redan fr.o.m. detta år. Det är något som vi kristdemokrater tidigt i vintras ansåg borde ha högsta prioritet. Om de sociala avgifterna på individuella vinstandelar i företagen tas bort, så är detta både en sparstimulerande åtgärd och en stimulans till ökat delägarskap i företagen. Sänkt skatt på livsmedel, turism, hotell och restaurangtjänster samt inrikes persontransporter utgör ett införande av differentierad moms, samtidigt som det genom sin bredd något lindrar effekterna av en permanentning av den tillfälligt höjda momsen. Men, med en färdriktning mot Europeiska gemenskapen är det nödvändigt att den allmänna momssatsen blir lägre. Inställningen att ange tydliga miljömål, ställa bestämda miljökrav och att använda effektiva styrmedel, t.ex. miljöavgifter, är ett bra svar på den fjärde invändningen vi kristdemokrater hade mot skattereformen. Herr talman! Under en lång räcka av år har vi kristdemokrater kritiserat inslag i skattepolitiken, eller den kombination av bidrags och skattebestämmelser som medfört att vissa ekonomiska rådgivare givit rådet åt makar att skilja sig för att reda upp en bekymmersam ekonomisk situation. Vissa delar i förmögenhetsbeskattningen är också ogynnsamma för äktenskap i förhållande till samboende. Vi kristdemokrater är för en uppskattning av familj och äktenskap, men i andra former än med ökat skatteuttag. Vårt behov av skatter för att finansiera våra gemensamma åtaganden kan ibland leda tanken fel. På barnomsorgens område kan tänkandet leda till att vi värderar den offentliga barnomsorgen högre än den barnomsorg som sker i det egna hemmet. I min tidigare kommunala gärning har jag arbetat för kvalitetsförbättringar inom familjedaghemmen. En sådan åtgärd har varit att låta dagbarnvårdarna räkna in de egna barnen i omsorgsålder i anställningsunderlaget. Under många år har det rått oklarhet om det varit tillåtet för en kommun att göra detta. Regeringsrätten gav i våras klartecken för att det var lagligt under vissa förhållanden. Nu aviserar regeringen i regeringsförklaringen att denna barnomsorg också skall få statsbidrag. Jag är mycket glad för den åtgärden. Jag hoppas också att det aviserade vårdnadsbidraget snart kan bli en verklighet. Från statens sida kan det gärna kallas vårdnadsbidrag, bara det hos mottagaren kommer att beskattas som lön och räknas in i underlaget för ATP. Först då kommer vi att få en någorlunda rättvis uppskattning av den barnomsorg för förskolebarn som sker i det egna hemmet.

Herr talman! I morse lyssnade jag på riksdagsmannen Bert Karlsson från Östergötlands län. Han gjorde en del påståenden. Bl.a. anklagade han oss riksdagsledamöter för att inte finnas i kammaren. Själv har jag inte sett honom här på flera timmar. Det handlar väl om att bara lyssna på Bert Karlsson framförde en del påståenden från talarstolen. Eftersom jag till en viss del i mitt riksdagsarbete ägnar min tid åt Sveriges turistråd, finns det kanske anledning att bemöta de påståenden han framförde på några punkter. Bert Karlsson nämnde att staten satsar ungefär 120 milj.kr. varje år till Sveriges turistråd, för att bl.a. marknadsföra Sverige i Sverige och utomlands. Den siffran stämmer. Men samtidigt sade han att en stor del av dessa pengar går till byråkratin -- endast drygt 30 milj.kr. går till marknadsföringen. Vi har inom Sveriges turistråd ett antal anställda marknadsförare, bl.a. i Tyskland, England, USA, Danmark och Norge. Dessa människor gör en fin och bra insats för de pengar som alla vi skattebetalare är med och betalar för att kunna marknadsföra Sverige. När man pratar om moms är det naturligtvis riktigt, att i samband med skatteomläggningen blev det ett högt steg uppåt, inte minst för resor. Det innebar naturligtvis en del påfrestningar i olika sammanhang för turismen. Men om det nu skulle regna i Skara, på Sommarland, innebär det att turisterna inte åker dit. Då gör de någonting annat. Om vi funderar litet över vädrets makter kan vi konstatera att vi hade besvärligt väder i Sverige i juni. Det ledde till nedgångar på många anläggningar, eftersom människor kanske sökte sig utomlands i stället, till värmen. Jag menar också att turistbranschen borde vara litet självkritisk. Som det har sagts här i kammaren tidigare hänger många av de problem som finns ihop med ett högt kostnadsläge. Vi har haft höga räntor. Nu har vi varit på väg att dämpa kostnadsutvecklingen. Också räntan har gått ner. Det betyder mycket mer än många andra åtgärder på detta område. Mycket av den kritik som turistbranschen har riktat mot den s.k. turistmomsen -- vad det nu är, vi har ju en enhetlig moms -- har varit självuppfyllande. Danskarna jublar. Turistbranschen i Sverige säger: Det är så dyrt i Sverige. Det tror sjutton att barnfamiljerna åker till Danmark i stället! De hyr stugor i Danmark, som marknadsförs mycket skickligt. Det är naturligtvis viktigt att kostnadsutvecklingen i alla branscher dämpas. Men det finns också anledning för den s.k. turistbranschen att vara litet självkritisk och fundera över hur man skall arbeta när det gäller att samordna verksamheter och hur verksamhet i olika former skall bedrivas. Det är inte som Bert Karlsson säger, att Branäsanläggningen hade klarat sig om man hade plockat bort momsen helt. Det är också andra faktorer som är avgörande i dessa sammanhang, bl.a. att det finns en överetablering. Under senare år har det så fort det har gällt att satsa på nya verksamheter sagts: Vi skall satsa på turisthotell, konferensanläggningar osv. Vi svenskar är ju ett resande folk. Vi reser och turistar mycket. Det beror naturligtvis på att vi har en hög levnadsstandard och att vi har längre semester än på många andra håll. Men det innebär inte att man kan bygga hur många anläggningar som helst. De måste också fyllas med människor. Momsen har naturligtvis en betydelse när det gäller våra kostnader. Men om man på ett hotell eller en annan anläggning i vårt land får betala 50--60 kr. för en öl eller 90 kr. för en grogg, så har det egentligen inte ett dugg att göra med momssatserna -- jo, det är klart, litet. Men om man lägger på uppåt 500 % på priset på en öl eller en grogg skall man inte skylla på staten och säga att det är momsens fel. Här vill man naturligtvis stoppa en del pengar i egen ficka. Det kan heller inte vara nödvändigt att bete sig så som har skett under senare år inom denna bransch. Mycket fina anläggningar byggs upp. Man bygger ut, det skall vara marmor, fina entréer osv. Efter några år tycker man att det inte är inne. Då skall man rusta upp och göra nytt. Det är klart att sådant påverkar kostnaderna. Om vi tittar ut genom fönstret kan vi se Hotel Sheraton. Vi kan konstatera att exempelvis det hotellet, precis som många andra hotell, genom åren har varit föremål för en omfattande spekulation av olika finanshajar. Man har sålt och köpt. Någon gång måste det betalas. Det innebär att vanligt folk inte har råd att ta in på de hotellen. Det behövs alltså självrannsakan inom den s.k. turistbranschen. Om man skall kunna bidra till att sälja Sverige måste man också vara litet självkritisk och fundera över hur man jobbar. Har vi någonting att lära från exempelvis danskarna?

Herr talman! Jag vill framföra några synpunkter med utgångspunkt från valdebatten, men också med anledning av regeringsförklaringen. Vi socialdemokrater framförde i valrörelsen att den svenska ekonomin inte tålde några dyra vallöften eller stora skattesänkningar. Därför gav vi heller inga vallöften. Däremot betonade vi vikten av att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll, och vi har lyckats åstadkomma en radikal nedväxling bl.a. tack vare stabiliseringsavtalet. Vi betonade också vikten av att få ner inflationen. Under nästa år kommer vi att ha en inflation som ligger bland de lägsta i Europa. Vi sade att vad som behövdes i väntan på att konjunkturen skulle vända var stimulans till investeringar i näringsliv, i infrastruktur och i yrkeskunnande och kompetens. Den socialdemokratiska regeringen beslutade också om tidigareläggning av investeringar i vägar, järnvägar, telenät m.m. samt förberedde tidigareläggning av större byggprojekt. Vi återkom under valrörelsen till att vi inte kunde utlova några storstilade reformer och att vi behövde fortsätta med en stram finanspolitik för att inte på nytt släppa loss inflationen. I valrörelsen underströk vi att vi skulle fortsätta att värna den generella välfärdspolitiken, en välfärd för alla av hög kvalitet, att vi aktivt skulle verka för en rättvis fördelningspolitik och att vi inte skulle tveka att vidta politiska åtgärder i kampen för full sysselsättning. Vi har också under detta år avsatt mer pengar för aktiva åtgärder än någonsin, tillsammans ca 20 miljarder kronor. De borgerliga partierna lovade under valrörelsen ut både stora skattesänkningar och nya miljardutgifter. I de senaste av dessa dagar hävdar både finansministern och andra ministrar att de har problem att infria sina vallöften på grund av att Sveriges ekonomi skulle vara så mycket sämre än vad de har haft en aning om. Under förra valperioden var jag suppleant i finansutskottet. Samtidigt var nuvarande finansministern vice ordförande i samma utskott. Som riksdagsledamot, och speciellt som ledamot i riksdagens finansutskott, har man alla möjligheter att få en god kännedom om den svenska ekonomin vare sig man hör till regeringssidan eller oppositionen. Även oppositionen har full insyn i den ekonomiska utvecklingen. Att påstå något annat är bara ett försök att smita ifrån många av de löften man strödde i valrörelsen. Herr talman! Ord som solidaritet och rättvisa saknas helt i den borgerliga regeringsförklaringen. Att dessa politiska mål inte delas av moderaterna är väl känt. Däremot har ju folkpartiet liberalerna och centerpartiet till stora delar ställt sig bakom den välfärdspolitik som vi bedriver i vårt land. Det är därför allvarligt att man inte nu ställer upp till försvar för denna politik. Rättvisa och solidaritet är mycket viktiga mål, och det är illavarslande att den borgerliga regeringen vill tumma på detta.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 Trots att ordet karensdagar inte fick plats, avser man att finansiera skattelättnader för kapital och aktieägare genom att införa karensdagar i sjukförsäkringen för löntagarna. Dessutom avser den borgerliga regeringen att sexdubbla avgiften till arbetslöshetsförsäkringen samt att ta bort avdragsrätten för fackföreningsavgiften. Det leder till en orättfärdig politik. Statsminister Carl Bildt sade i debatten om regeringsförklaringen att det var en regeringsförklaring just för förändringar. Med den innebörd av förändringar som regeringsförklaringen ger, kommer vi socialdemokrater med all kraft att slåss för våra värderingar, som handlar om trygghet, medmänsklighet, rättvisa och jämlikhet, och vi kommer att göra det med kraft och glädje.

Herr talman! Är arbetslösheten i Sverige ett resultat av socialdemokratisk politik? Eller är arbetslösheten i Sverige möjlig att hantera just på grund av en socialdemokratisk politik? Svaren på dessa frågor är avgörande för hur den ekonomiska politiken i Sverige kommer att se ut de närmaste åren. Svaren lär också börja visa sig under den närmaste tiden. n Jag vill ändå börja med att säga några saker om svensk arbetslöshet och svensk arbetsmarknadspolitik. Ingen i den här kammaren kan säga annat än att Sveriges arbetslöshet har legat, och fortfarande ligger, oerhört långt under genomsnittet för samtliga länder i Europa i dag. Den stora utmaningen för oss i denna kammare, för samtliga partier i Sveriges riksdag, ligger i att visa att detta inte bara var någonting som var möjligt på 60-, 70 och 80-talen, utan också är någonting som går att behålla och t.o.m. stärka nu på 90-talet. Jag har reagerat oerhört starkt mot vissa tidningar, vissa borgerliga politiker, vissa borgerliga ekonomer, som mycket försåtligt försöker antyda att den svenska arbetslösheten, om man räknar in de människor som finns i den aktiva arbetsmarknadspolitiken, nu snart är uppe på Europas nivåer. Detta är lögn. Det är inte ofta jag använder det ordet, men jag gör det på det här området. Den svenska arbetslöshetens nivå är i dag drygt 3 %. Vi har snart 3 % av arbetskraften i åtgärder. Europas arbetslöshet närmar sig i genomsnitt i dag 10 %. Därtill skall läggas de människor som även i Europa finns i åtgärder. Men det skall också därtill läggas att en av de saker som skiljer Sverige från omvärlden är att vi kvinnor finns på arbetsmarknaden med avlönade jobb. Så är det sannerligen inte ute i Europa.

Det är något märkligt för en socialdemokrat att få lyssna till diskussioner som i princip tycks innebära att de länder som har prioriterat skattesänkningar, som har prioriterat svaga fackliga organisationer, som har prioriterat att kvinnorna icke skall finnas ute i arbetsmarknaden, de länder som också har den absolut högsta arbetslösheten -- deras ekonomiska politik skall nu vara ett föredöme. Vi som har gått den motsatta vägen, nämligen med starka fackliga organisationer, med kvinnorna ute på arbetsmarknaden där de har avlönade arbeten, och med en skattepolitik och en fördelningspolitik som förvisso är mycket mer långtgående än andra länders, vi har uppvisat -- och kommer också att fortsätta att uppvisa -- de lägsta arbetslöshetstalen. Min slutsats liknar för en gångs skulle den slutsats som dras av The Economist, som veckan efter valet skrev: ''Innan ni begraver den svenska modellen, spara åtminstone en del, nämligen Sveriges aktiva arbetsmarknadspolitik, för den är väl värd att spara.'' The Economist slutar också sin artikel med att säga: ''Just på grund av att den svenska arbetsmarknaden är så effektiv, tack vare arbetsmarknadspolitiken, kommer Sverige att kunna uppvisa en inflation som är väl på Europas nivåer. Övriga Europa har mycket att lära av den svenska lektionen.'' Nu vet jag att också den nye arbetsmarknadsministern, som jag hälsar välkommen till sin nya roll -- medan jag står här i en nygammal roll som riksdagsledamot -- delar den uppfattningen. Det som är viktigt att diskutera i dag är ju varför Sverige och vår arbetsmarknad nu har problem. Mycket kortfattat handlar det om lågkonjunkturen, som icke är beslutad av den förra, socialdemokratiska regeringen utan skoningslöst drabbar samtliga länder i Europa -- och många länder också betydligt värre än Sverige. Det handlar om överhettningen på vår arbetsmarknad och i vår ekonomi som vi -- det måste vi självkritiskt konstatera -- icke bemästrade på 1980-talet. Men vi har nu, bl.a. med Rehnbergavtalet, visat hur en socialdemokratisk regering ville fortsätta att hantera detta. Det handlar också om stora omställningsprocesser i vår industri, branscher som blir mindre, ny produktionsteknik som går som en virvelvind in i många av våra stora företag. Det svenska modellen är ju inte enbart arbetsmarknadspolitik, utan den innfattar också en arbetsmiljöpolitik. Det handlar om kompetensutveckling, det handlar om satsningarna på infrastrukturen, som den socialdemokratiska regeringen har börjat fullfölja och fattat många beslut om under den senaste tiden, och som nu den borgerliga regeringen bara har att fortsätta -- för det är en viktig politik att fortsätta. Men kommer tjejerna på SKF att jobba mer och bättre och med större glädje, om de får karensdagar eller om aktieägarna får lägre skatt? Är det detta som är medicinen för att ta Sverige ur de svåra arbetslöshetsproblem som vi står inför i dag? Var finns i regeringens arbetsmarknadspolitik tankarna om inflytandet över jobben och arbetsmiljön, om fackliga organisationers förnyelse när det gäller att jobba med arbetsplatsfrågorna? Det är ett stort ansvar för oss här i kammaren att finna nya vägar för arbetsmarknadspolitiken, för regionalpolitiken, industripolitiken och arbetsmiljöpolitiken, att klara det som inte nämns i regeringsdeklarationen, nämligen arbete åt alla, utan att släppa loss kostnadsutvecklingen igen. Jag vill till slut säga att ännu ser jag inte ens en antydan till hur den nya regeringen ser på den här helheten i politiken för att klara jobben. Om Börje Hörnlund får problem med att få finansministerns och statsministerns partier att ställa upp när det gäller att ta ansvar för att klara jobben, så kan han väl slå en signal till mig, anknytning 4708. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att vara med om att ta ansvar för att klara arbetslösheten i vårt land. Jag hoppas att jag kommer att se Börje Hörnlund vara med i den kampen, även om det finns många, många frågetecken om hur han vill och framför allt kan hantera den politiska situationen.

Herr talman, ärade ledamöter! Småföretagen är ryggraden i vårt näringsliv, det är vi nog ganska eniga om i dag. Deras situation blir allt svårare, med en dålig tillgång på riskvilligt kapital, och efter bankernas felsatsningar nu även stora svårigheter med normala krediter. Det innebär att satsningar på kreativa idéer och innovationer försvåras och att nya produkter och därmed nya arbetstillfällen hindras. Framtiden i svenskt näringsliv är hotad, och därmed ökar arbetslösheten i stället för att minska. Hur kan man då lösa problemen? Jo, naturligtvis genom att ställa riskvilligt kapital till förfogande för t.ex. villkorslån, garantier, aktiekapital och lån med lägre säkerhetskrav än vad de vanliga kreditgivarna kan ge. Var skall då pengarna tas? Ja, Investeringsbanken har ju lagts ner, utvecklingsfondernas resurer minskar och venturekapitalet har försvunnit. Jag föreslår därför att det bildas en ''småföretagarstiftelse'' under ledning av en kvalificerad näringslivsstyrelse, med ett kapital på 10 miljarder kronor Kapitalet kan tas från de medel som är reserverade för arbetslivsfonden, alternativt löntagarfonderna, eller bådadera. Det är viktigt att stiftelsen drivs på företagsmässiga villkor och av folk som kan näringslivet. Jag vill samtidigt ta upp en närliggande fråga med anknytning till vårt näringsliv vilken berör oss alla, nämligen miljön. För att lösa miljöfrågorna behövs kapital, stort kapital, och duktiga företag, och insatserna bör sättas in där de får den största effekten, nämligen på andra sidan Östersjön. Genom att göra om löntagarfonderna till miljöfonder kan vi göra en mycket kraftfull insats för miljön samtidigt som vi skapar många tusen nya arbetstillfällen och ger vår industri nya exportmarknader. Det kan vara intressant att veta att löntagarfonderna för närvarande har ca 3,5 miljarder i likvida medel, varför man kan få en snabb start. Jag är övertygad om att svenska folket skulle vilja ha en kraftfull insats för miljön samt ett snabbt och beslutsamt åtgärdspaket för våra småföretag och hoppas därför att ett förslag snarast läggs på riksdagens bord.

Herr talman! Enligt den prognos som arbetsmarknadsstyrelsen nyss kommit med och som många citerat i dag, kan vi mot slutet av nästa år komma att närma oss arbetslöshetsnivåer på 8-- 10 % om vi räknar in dem som sysselsätts genom AMS försorg. Jag håller med Mona Sahlin om att man inte kan räkna riktigt på samma sätt som man gör inom EG-området. Men vi närmar oss den situation som råder inom stora delar av OECD området och även inom EG-området. Vi vet att marknadsekonomin är bra på mycket, men den klarar inte att upprätthålla full sysselsättning och regional balans. I de länder där marknadskrafterna inte balanserats av en aktiv arbetsmarknadspolitik och regionalpolitik är klyftorna mellan människor och även mellan regioner stora. Det är främst i de försvagade eller utslagna regionerna som arbetslöshetens spöke visar sig och arbetslösheten når höjder på 20--30 % av arbetskraften, och ännu mer särskilt bland ungdomar. Tidigare livskraftiga industriregioner ligger öde trots viss ekonomisk tillväxt i landet som helhet. I EG-området och i USA lever många tiotals miljoner människor i fattigdom och apati i sådana områden. Där upptäcker också underordnade människor att en del av rikedomen skapas hos besuttna genom spekulation, skattefusk och ekonomisk brottslighet. Detta undergräver samhällsmoralen. Gatukriminalitet, rån, stölder och misshandel samt alkoholism blir påtagliga inslag i samhällsbilden. Även om de besuttna måhända tar hand om hela tillväxten i ekonomin tvingas de leva med säkerhetsåtgärde, ångest och oro för sin egen trygghet. Jag hoppas att vi i denna kammare är överens om att ett sådant samhälle inte är ett gott samhälle. Men arbetslöshet och utslagning har också en individuell sida. Från forskningen vet vi att långvarig arbetslöshet ökar risken för en rad sjukdomar. Högt blodtryck, magkatarr, hudutslag, depression, nervösa besvär och sömnproblem är vanligare bland dem som drabbas av arbetslöshet. I en forskningsrapport beskriver en ung arbetslös kvinna sin situation så här: Jag tappar allt värde. Jag kan inte prestera någonting. Jag är inte nöjd med mig själv. Det känns hemskt att träffa gamla kompisar som frågar vad jag gör. Jag är helt säker på att jag blir sjuk av arbetslöshet. Jag får alla krämpor. Jag tappar livslusten, tröstäter, får magsjuka, blir nervös och apatisk. Folk säger att visst finns det jobb, men jag skall tydligen slängas som en trasa hit och dit. Jag vill inte gå ut på stan, jag känner mig utstämplad. Min familj är mitt enda stora stöd. Andra berättar om ryggont, huvudvärk, magbesvär och andra symtom. Det är inte bara utgifterna för socialbidrag som skjuter i höjden vid hög arbetslöshet därför att många står utanför a-kassa eller utförsäkras. Kostnaderna för sjukvård kommer också att öka. Ett samhälle som tillåter arbetslöshet utsätter därför sina medborgare för hälsorisker. De högerliberala ekonomer som förespråkar hög arbetslöshet som ett instrument för inflationsbekämpning kan jag inte beteckna som annat än en samling cyniker och reaktionärer som isolerat sig själva från vanliga människors verklighet. Vi måste nu få ett klart och entydigt besked från arbetsmarknadsministern att arbetslösheten inte kommer att användas som ett medel i kampen mot inflation. Vilka åtgärder kommer att vidtas? Det är orimligt att landet har behov av servicehus för äldre, gruppbostäder för handikappade och andra, fler barnstugor, behov av reparation av bostäder och VA-nät, skolbyggnader och sjukhus samtidigt som arbetslösheten bland byggnadsarbetare i vissa regioner är uppemot 20 %. Lyssna nu på vänsterns krav att kommuner och landsting får resurser att göra nödvändiga investeringar! Att t.ex. bygga servicehus för äldre kan innebära att man slår tre flugor i en smäll. Förutom att byggnadsarbetare får jobb och äldre bättre service, friställs lägenheter till bostadslösa, som ofta är ungdomar. Under 80-talets spekulationsekonomi, där finansbolag och klippare tilläts spela Monopol med överlikviditet i banker och företag, har viktiga infrastruktursatsningar satts på undantag. Den nödvändiga förnyelsen av näringslivet har skjutits på framtiden när vinsterna med gammal teknik har varit skyhöga. Vilka infrastruktursatsningar är regeringen nu beredd att göra eller stimulera? Får vi äntligen fart på förnyelse och utbyggnad av järnvägssystemet? Banverket har redovisat en lång rad upprustningsprojekt som är lämpliga. Mälarbanan bör bli några av de nödvändiga injektionerna. Bothniabanan är ett annat projekt som kan påskyndas. I det län jag kommer ifrån har vägverket fått klartecken för tidigareläggning av vägupprustning för 65 milj.kr. Det är bra. Men behovet är nära tio gånger så stort. Nedslitning av vägar är en enorm kapitalförstöring. Alla som vill få en utbildning bör få chansen. Är det brist på lärare bör skiftgång prövas för dem som vill undervisa på t.ex. kvällstid. Forskare kan temporärt ges ökad undervisningsskyldighet. Att ta in en kompis extra i klassen kan vara ett nytt sätt att visa solidaritet. Med hänsyn till de skador som arbetslösheten kan åstadkomma särskilt hos ungdomar bör en sysselsättningsgaranti för ungdomar upp till 25 år prövas.

Herr talman! Läget på den svenska arbetsmarknaden är oroande. Arbetsmarknadsstyrelsens prognos över utvecklingen det kommande året är inte en i raden av profetior, utan ett konkret larm om hotande hög arbetslöshet. Jag kan försäkra att regeringen kommer att göra sitt yttersta för att så många som möjligt skall erhålla fast eller tillfälligt arbete eller möjlighet till utbildning. Det kommer att kräva omedelbara och akuta åtgärder såväl som strukturella åtgärder, och till dessa skall jag återkomma. Det kan konstateras att statens budget för innevarande år visar på ett stort minus. Det lägger ytterligare sten på börda när regeringen skall hantera situationen på arbetsmarknaden. Det finns inte heller något utrymme för expansion inom den offentliga verksamheten. Där handlar det om att förnya arbetet och bättre använda de medel som ställts till vårt gemensamma förfogande. Detta arbete skall ske noggrant och i samarbete med den kunniga personal som är den offentliga verksamhetens främsta resurs. Orsakerna till den dystra bild som AMS tecknar och som regeringen i avsevärda delar måste ansluta sig till står att finna dels i den internationella lågkonjunkturen, dels i att Sverige på hemmaplan förvärrar situationen. Under 80-talet har den ekonomiska politiken gått i fel riktning. Sverige har i en kostnadsexplosion och genom en kompensationskarusell tappat mark på den internationella marknaden. Orderingången i industrin har t.ex. minskat mest på hemmamarknaden. Det håller inte med negativ tillväxt, om sysselsättningen skall kunna hållas uppe. Jag har inte för avsikt att vara mer polemisk utan vill bara konstatera att regeringen får starta sitt arbete i ett läge som kommer att kräva stora insatser för att utvecklingen stegvis skall vridas rätt. Vad det innebär att gå länge utan jobb vet alla som prövat på, också anhöriga. Att vara långtidsarbetslös innebär för många att man börjar tvivla på sig själv. En del söker stöd i droger och hamnar i missbruk. Familj, släkt och vänner drabbas. Detta är kända fakta som tydliggörs i en artikel i Svenska Dagbladet i dag om Bengt Hurtig anförde ett citat ur hennes rapport. Jag skall ta ett annat citat, nämligen av en pojke: ''Jag satt uppe halva nätterna. Jag åt sämre, lagade aldrig mat utan levde på hamburgare och snask så blodvärdena sjönk. Jag mådde hemskt dåligt, fick blödande magsår och hamnade på sjukhus. Det var också psykiskt knäckande att gå arbetslös.'' Han hade varit arbetslös under ett helt år, och så har vi inte rätt att behandla svenska ungdomar -- inga andra ungdomar heller. För samhället innebär växande arbetslöshet slöseri med resurser. I den omfattande arbetslöshetens förlängning finns ett allt ojämlikare samhälle. Det finns risk för det s.k. tvåtredjedelssamhället, där två tredjedelar har det hyggligt men en tredjedel far illa. Den som tvivlar rekommenderas studier av länder med hög arbetslöshet. Risken vid långtidsarbetslöshet är alltid att en betydande grupp aldrig återkommer på arbetsmarknaden, oavsett konjunkturläge. AMS bedömer nu att 7,5 % av arbetskraften nästa år kommer att vara öppet arbetslös eller omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Skulle den prognosen bli verklighet nästa höst motsvaras det av att hela arbetskraften i Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Gotlands län skulle sakna ordinarie arbete. Det är inga trevliga siffror. Jag gör ingen längre genomgång av läget. Låt mig bara konstatera att de regionala skillnaderna i arbetslöshetstal är mycket stora. I regeringsförklaringen slås fast att olika arbetsmarknadspolitiska medel kommer att användas. När det gäller regionalpolitiken vill jag peka på att regeringen är beredd att aktivt arbeta för att hela landet skall leva och utvecklas. Regeringen bereder nu ett ekonomiskt och arbetsmarknadspolitiskt paket, vars innehåll kommer att presenteras inom kort. Detaljerna i paketet får därmed vänta, men paketet kommer att innehålla såväl medel till AMS som t.ex. extra satsningar på vägar och järnvägar. Regeringen undersöker också möjligheten att skapa ytterligare utrymme för utbildning vid högskolorna, i gymnasieskolan eller komvux. Regeringens uppfattning är att passivt utbetalande av bidrag är en sistahandslösning, som tyvärr i uppkommet arbetsmarknadsläge blir av större omfattning än vad som är önskvärt. De åtgärder som jag kommer att föreslå kommer att ha stor betydelse på längre sikt. Svenskt näringsliv är betjänt av bättre kommunikationer när hjulen börjar snurra litet fortare. Investering i kunskap och utbildning är alltid en resurs som för saker och ting framåt. Regeringens målsättning är att arbetslösheten skall motas och att Sverige skall gå stärkt ur vågdalen för att bättre klara 90-talets konkurrens i en alltmer internationaliserad ekonomi. Herr talman! Det kommer också att krävas andra åtgärder. Den svenska ekonomin måste ges ny näring. Med en långsiktig och hållbar tillväxt som ger nya resurser skapar vi de goda framtidsjobben. Den negativa BNP-utvecklingen måste brytas till förmån för en dynamisk och miljöriktig ekonomisk utveckling. Regeringen ser småföretagen som en stark motor i förnyelsen av näringslivet. Där finns inneboende växtkraft. 90-talet skall bli småföretagens årtionde. Åtgärder förbereds nu för att skapa framtidstro hos de svenska småföretagen och deras anställda. Det är fråga om att sänka skatter och att minska snärjande byråkrati. Detta är, i all blygsamhet, en särskild framgång för den linje som mitt parti drivit. Regeringen -- och alla andra goda krafter -- har anledning att ta sysselsättningssituationen och utvecklingen på arbetsmarknaden på stort allvar. Regeringen kommer fortlöpande att pröva vilka åtgärder som skall sättas in för att ge största möjliga effekt. Det finns inget utrymme för hård konfrontation. I stället måste alla krafter mobiliseras för att återskapa framtidstro och investeringsvilja på den svenska arbetsmarknaden. Regeringens mål är att skapa det goda arbetet åt alla. Målsättningen måste vara att inte bara få möjlighet till ett arbete utan att arbetet skall vara meningsfullt och utvecklande. Det skall ge variation och möjlighet till social kontakt, samtidigt som arbetstagarna skall ha inflytande över sina jobb. Det gäller att skapa en bättre framtida arbetsmarknad och därmed en stark ekonomi. Arbetslinjen kommer att gälla.

Herr talman! Låt mig börja med att uttrycka min glädje över arbetsmarknadsministerns senaste besked -- att arbetslinjen skall fortsätta gälla och att han inte söker någon konfrontation utan vill att alla de krafter som har ett ansvar och en möjlighet att vara med och återskapa framtidstron och jobben i Sverige skall finnas med. Jag uttrycker min tillfredsställelse över det, eftersom jag tycker att vissa uttalanden från andra delar av regeringen om t.ex. de fackliga organisationerna och deras ställning tytt på en annan linje än den Börje Hörnlund nu angav -- att vi inte behöver konfrontation utan samarbete. Jag noterade också att orsakerna till arbetslöshetskrisen enligt Börje Hörnlund var två -- de internationella effekterna och den inhemska utvecklingen, dvs. överhettningen. Där har jag tidigare i kammaren i en annan roll uttryckt min uppskattning över att just Börje Hörnlunds parti, centern, var med och tog ansvar för att en av de viktigaste insatserna för att klara överhettningen, nämligen det arbete som Rehnberg gjorde, blev lyckosamt. Jag hoppas verkligen att man mycket ömt vårdar resultatet av det arbetet och även har de nära kontakter med parterna och det förtroende för parterna som gör att Rehnbergs arbete kan fullföljas med något långsiktigt, vilket utan tvivel behövs för att klara jobben. Börje Hörnlund aviserar att konkreta förslag kommer, och jag får väl återkomma här i kammaren med kommentarer till dem. Men jag instämmer i många av de principer som arbetsmarknadsministern uttryckte när han talade om de sociala effekterna av arbetslösheten. Jag rekommenderar starkt hans anförande till läsning för industriministern, Per Westerberg, som jag tycker har uttryckt en annan syn på statens och samhällets ansvar för dessa sociala effekter av arbetslöshet. Hörnlund kunna säga något om sin syn på helheten i kampen för jobben! Kan vi i dag få ett klart besked om att arbetslivsfonden blir kvar? Vad händer med arbetsmiljökampen? Vad händer med arbetsrätten och översynen av den? Blir utbildningsvikariaten kvar? Tror arbetsmarknadsministern att sänkt förmögenhets och aktieskatt kommer att få fart på jobben, eller delar arbetsmarknadsministern min uppfattning att det är just på arbetsmiljö-, kompetensutvecklings och inflytandeområdet som staten och vi här i riksdagen måste formulera förslag?
Herr talman! Jag är helt enig med Mona Sahlin, och jag vill uttrycka min uppskattning av de principer som Börje Hörnlund redovisade när det gäller kampen för jobben och regionalpolitiken. Men de konkreta besked han gav i den här omgången gällde sänkta skatter och arbetsgivaravgifter för små och medelstora företag. Jag kan hålla med om att det finns en del att göra där, och vi är beredda att titta på det. Regeringen utsätts samtidigt i media för ett stort tryck från arvtagarna till den gamla bolagshögern i Industriförbundet och Arbetsgivareföreningen, med förslag om en sänkning av arbetsgivaravgiften i storleksordningen 42 miljarder kronor. Förslaget om införande av karensdagar har man fått finansminister Anne Wibble att uttala sig för. Det finns också förslag om en ökning av egenavgiften till arbetslöshetskassan och ett avskaffande av arbetslivsfonden. Vi menar att det här är en fullständigt felaktig väg att gå. Om vi skall stärka konkurrenskraften i svensk industri behövs satsningar på arbetsmiljö och rehabilitering av tidigare arbetsskadade människor. De stora kostnaderna gäller de långtidssjuka och de som har drabbats av sjukdomar i sitt arbete. Utveckling av arbetsplatsdemokratin, ett förstärkt inflytande för de anställda på arbetsplatserna och utbildning av de anställda är viktiga instrument för att stärka konkurrenskraften hos de svenska företagen. Jag skulle gärna vilja höra Börje Hörnlunds synpunkter på de här förslagen. Kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter kan få samma effekt som den devalvering som genomfördes i början av 80-talet, då företagen tillfördes stora likvida resurser, som sedan hamnade i banker och finansbolag och blev instrument i den stora spekulationsvåg som har drabbat Sverige. Därför vill vi också varna för neddragningar i den storleksordning som Industriförbundet har föreslagit -- vi hoppas att de inte kommer att genomföras.

Herr talman! Om man studerar det som hände på 80-talet finner man att svenska storföretag och andra svenska investerare då satsade oerhört stora belopp utanför vårt lands gränser. EG anpassningen och den eventuella EG-anslutningen senare leder till att kapitalet blir helt fritt -- det är i princip helt fritt i dag. I det läget kan Sverige inte ligga på helt egna skattenivåer, med specialskatter m.m., om vi vill ha investeringarna i vårt eget land. Jag vet att både Mona Sahlin och Bengt Hurtig är medvetna om det. Därför måste den här typen av anpassningar ske -- det är en av möjligheterna att skapa ett bra framtida Sverige. En hel del av de skattesänkningar som planeras kommer på detta sätt att på sikt mer än väl finansiera sig själva, men det är naturligtvis ett visst bekymmer i ett övergångsskede, när ingreppet görs. Sedan kommer det att ske en översyn av arbetsmarknadslagarna, inte minst i syfte att underlätta för de mindre företagen. Det är ett sätt att ta bort en del av det byråkratiska arbetet, för att de skall syssla med vad de kan och vill, nämligen att producera. Det som är problemet i svenskt näringsliv är ju att det nu på tre år försvinner 130 000 industrijobb. Det behövs ett tungt och långvarigt arbete för att nivån skall bli högre igen, och det är en uppgift som regeringen måste ta tag i på fullt allvar. När det gäller Rehnbergavtalet, som går ut i mars 1993, har jag nu en serie samtal med olika parter på arbetsmarknaden. Ett delsamtal gäller att parterna redan nu, när de har tid på sig, måste börja prata på allvar, för att de tillsammans skall ta det ansvar som gör att vi långsiktigt klarar svenskt kostnadsläge och därmed en positiv utveckling. Jag är förhoppningsfull i fråga om att parterna kommer att ta det ansvaret på fullt allvar. Arbetslivsfonden blir kvar. Det är fråga om små diskussioner, litet ''krumelurer i kanten'', som det också var under den socialdemokratiska regeringens tid. Men huvudinriktningen är kvar, och kapitalet är i dag kvar. Ja, jag hoppas att de förändringar som skall ske kan accepteras så småningom. Framför allt tror jag att de accepteras när man ser att det här är rätt riktning, att arbetsmarknaden fungerar bättre och svenskt näringsliv utvecklas på ett bättre sätt.
Herr talman! Jag vill bara göra några anmärkningar till det Börje Hörnlund nyss sade. Jag tror att han missförstod det jag sade om vad som är avgörande för att svenska företag och svenska investeringar skall finnas kvar och bli större i vårt land. Det är inte så mycket skattesatserna, som Börje Hörnlund nu antydde. Jag pratade om aktie och förmögenhetsbeskattningen. Jag lever i förvissningen om att låg inflation och låga räntor är helt avgörande för var nysatsningarna och framtidstron kommer att finnas i de svenska företagen. Därför gjorde vi oss stor möda och lade ner ett stort arbete på Rehnbergavtalet. Jag hoppas därför att dessa kontakter och det ömsesidiga förtroendet mellan parterna skall leda till att de själva också till fullo kan ta ansvaret för lönebildningen på 90-talet. Men då krävs det nog att den regering som nu sitter inte klampar in alltför mycket och ruckar på möjligheterna för vanliga löntagare att så småningom få ökad reallön. Det återstår att se. Jag är mycket nyfiken på vad Börje Hörnlund menar med att man vill ha en översyn för att underlätta för de mindre företagen. Vad är det? Är det det som hans partiledare Olof Johansson tog upp i valrörelsen, om att i princip avskaffa LAS, lagen om anställningsskydd, i de mindre företagen? Det skall bli mycket spännande att se vad som konkret kommer ut av detta. Tror verkligen arbetsmarknadsministern att det i en annan konjunktur blir lättare för de små företagen att rekrytera och anställa människor om anställningsskyddet är sämre där än i de stora företagen? Jag tror att det snarare är motsatsen. Jag blir likaså mycket nyfiken på vad dessa små ''krumelurer i kanten'' i fråga om arbetslivsfonden de facto betyder. Vi får väl bara vänta och se. Jag tar i alla fall arbetsmarknadsministern på orden då han säger att arbetslivsfonden blir kvar. Jag tackar för det beskedet. Börje Hörnlund har då lyckats övertyga moderater och folkpartister om att arbetslivsfonden skall vara kvar. Den är viktig och spelar en ännu större roll än vad många kanske har insett också när det gäller att klara jobben.
Herr talman! Börje Hörnlund har gjort sig känd som en mycket god företrädare för en stark regionalpolitik. Han har insett att om hela landsändar hotas av beslut av aktörer på marknaden och samhället hotar att drabbas av höga kostnader som en följd av dessa beslut, så är det ofrånkomligt att civiliserade politiker måste reagera. I en ekonomisk analys måste man noggrant undersöka vilka alternativa kostnader de olika förslagen ger. I den enkla nationalekonomiska modellen förutsätter man att arbetskraften skall röra sig till områden där kapitalet efterfrågar folk och är beredd att betala löner. Men i den fysiska verkligen finns kraftiga rörlighetshämmade faktorer såsom nätverk av personliga relationer, familjeband osv. Ofta blir det andra än de arbetslösa i utslagna regioner som får jobben i de expansiva regionerna. Man bortser också i denna modell från de kostnader som uppstår till följd av medicinska, psykologiska och sociala problem för de drabbade individerna. Den mer råa marknadsekonomin måste därför balanseras av förnuftiga politiska beslut. Det är en sak att lägga ned ett företag i en expansiv region under en högkonjuktur. En annan sak är att lägga ned ett företag i en glesbygd under en lågkonjuktur. Det är detta som invånarna i Kalix kommun och anställda vid ASSI i Karlsborg har insett och därför gått till en så kraftfull offensiv för en verksamhet som dessutom anses företagsekonomiskt lönsam. Kalixbornas vilja att ta ansvar för utvecklingen kommer att bli ett föredöme för medborgare i andra kommuner. Jag befarar att detta bara är en av de regionalpolitiska konflikter som vi kommer att få uppleva. Därmed kommer också regeringens manövreringsutrymme att begränsas av politiska skäl. Parollen Hela Sverige skall leva finns med i regeringsförklaringen, och det är bra. Denna paroll förpliktar, men hur skall den kunna förenas med en nedläggning av pappersbruket i Karlsborg? Vid Börje Hörnlunds besök den 23 oktober förväntar man sig svar på många frågor. Har regeringen möjlighet att bli enig om att ett statligt stöd till investeringar i pappersbruket är nödvändigt?
Herr talman! Självklart är regeringen inriktad på att hålla inflationen låg. Det är bl.a. därför som vi samtalar med parterna om ett ansvarstagande efter det att Rehnbergsavtalet löper ut. Självklart eftersträvar vi också en ekonomisk politik som leder till lägre räntor. Mona Sahlin talade om förmögenhetsskatten. Man kan uttrycka saken med andra ord och säga så här: Låt pengarna vara kvar i våra små och medelstora företag och där användas till nyinvesteringar och jobb. Pengarna skall beskattas först när de tas ut för konsumtion. Det kan inte vara något fel, speciellt inte i den kreditmarknad som företagen i dag upplever, att låta pengarna stanna kvar i företagen och användas till att skapa nya jobb. Jag ser saken så här: Det är framför allt i de små och medelstora företagen och hos egenföretagarna som man kan klara av detta. Det rör sig om ca 300 000 företag som är i den här situationen. Kommer framtidstron tillbaka så att en tredjedel av dessa företag börjar anställa en och annan person, då löses en stor del av problemen på den svenska arbetsmarknaden och i den svenska ekonomin. Så några ord till Bengt Hurtig. Jag ger inga besked till Kalixborna den 23 oktober. Mitt besök där syftar till att jag skall få en totalinformation under hela dagen. Därefter åker jag hem och bereder frågorna i det egna departementet. Jag talar också med andra ministrar, om det finns underlag för sådana samtal.

Herr talman! Den tredje vägens politik har misslyckats. Därom vittnar inte minst ökningen av arbetslösheten vars styrka t.o.m. AMS-chefen jämför med 1930-talets. Den totala arbetslösheten hamnar på nivåer som gott och väl motsvarar de europeiska. Avsikten med den tredje vägens politik var ju ändå full sysselsättning -- arbete åt alla. Men, som Samuel Johnson en gång formulerade det: Vägen till helvetet är stensatt med goda föresatser. Det är inte viljan som har fattats, men väl förmågan. Vad vi nu har att hantera är inte enbart en nedgång i den ekonomiska konjunkturen. Sverige lider också av strukturella problem som det kommer att ta lång tid att rätta till. Det stora problemet är utslagningen av industrikapacitet, uteblivna investeringar och uteblivna satsningar på nyföretagande. Enligt Industriförbundet kommer en femtedel av Sveriges industri, eller 200 000 jobb, att ha försvunnit mellan åren 1989 och 1992. Det betyder att grunden för vårt välstånd eroderar. Den borgerliga regeringen har nu lagt grunden för en ny start för Sverige. För att lyckas måste vi frigöra oss från den mentala socialisering som genomsyrar så mycket av den politiska debatten och tänkandet i Sverige. Arbete skapas inte av politiska beslut om aldrig så sinnrika AMS-åtgärder och aldrig så höga anslag av skattemedel. Arbete skapas genom att svenska företag framgångsrikt kan konkurrera såväl internationellt som på hemmaplan. Regeringsdeklarationen anger mycket klart de förändringar som regeringen avser att genomföra för att ge förutsättningar för framtidens arbetstillfällen. En fast föresats att föra in Sverige i den europeiska gemenskapen, avveckling av löntagarfonderna, sänkningar eller avskaffande av i första hand de skatter som är mest hämmande för investeringar och företagande, en ny och positiv syn på företagandesparande och enskilt ägande samt en skola som ger kunskaper och färdigheter liksom satsningar på högre utbildning och forskning -- det är förändringar som lägger en första grund för framtidens arbetstillfällen. Lönebildningen måste ske enligt andra principer än de principer som den socialdemokratiska modellen förutsatt. Parterna på arbetsmarknaden måste ta det fulla ansvaret för en lönebildning som utgår från individens kunskaper och prestationer. Löne och skattepolitiken måste utformas så att det lönar sig att arbeta och förkovra sig. Genom att öppna de offentliga vård och omsorgsmonopolen öppnas en ny marknad för utveckling och nyskapande. De anställda befrias från den politiska tvångströjan. Arbetsrätten måste reformeras och utformas för morgondagens arbetsmarknad. Regler som hindrar och hämmar måste ändras eller tas bort. Det gläder mig att jag i dag kan konstatera att arbetsmarknadsministern bekräftar att den parlamentariska utredning som vi länge har begärt nu kommer till stånd. Arbetsförmedlingsmonopolet måste avvecklas. De fackliga organisationernas monopol på arbetslöshetsförsäkring måste ersättas av en allmän obligatorisk försäkring. Det är inte acceptabelt att var tredje arbetslös saknar ett godtagbart ekonomiskt skydd. Jag beklagar att det inte har varit möjligt att uppnå enighet om att avveckla arbetslivsfonden. Dess medel skulle exempelvis räcka till en sänkning av arbetsgivaravgiften med minst 1,5 % under ett år. Det skulle betyda mer för jobben än vad den nuvarande fonden någonsin kan betyda. I första hand handlar det om att stoppa den pågående utslagningen av arbetsplatser och människor. Det handlar om att riva murar och slakta många heliga kor. Men det handlar också om att se till att människor inte drabbas hårdare av arbetslöshet än vad som är oundvikligt. Arbetsmarknadspolitiken har en viktig social funktion och en funktion för att hjälpa människor in i och tillbaka i arbetslivet. Arbetsmarknadspolitiken drar mycket stora kostnader. Under innevarande budgetår har den hittills dragit 30 000 miljarder kronor inkl. kontantstöd och ytterligare 11 miljarder kronor för handikappåtgärder. Troligen kan vi räkna med ännu högre kostnader. Det är nödvändigit att dessa mycket stora medel används på ett rationellt och effektivt sätt. Arbetslöshet är ett oerhört slöseri med människor och resurser. Jag är inte övertygad om att dessa pengar alltid används på mest rationella och effektiva sätt. I själva verket vet vi ganska litet om kostnaderna för och effekterna av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det krävs bättre uppföljning. Detta är särskilt viktigt i ett läge där AMS har nått taket för sin förmåga, dvs. ca 3 % av arbetskraften i åtgärder, och där vi redan i utgångsläget har ett avsevärt budgetunderskott samt där samtliga sektorer i samhället har problem samtidigt. Det finns inga snabba klipp som i ett slag skapar en fungerande arbetsmarknad, men vi har nu börjat dra upp Sverige ur arbetslöshetens stålbad, och vi har börjat lägga grunden för en stabil arbetsmarknad i framtiden.

Herr talman! Jag ber i likhet med utskottsordföranden att få hälsa vår nye arbetsmarknadsminister välkommen i både ämbetet och hans första arbetsmarknadspolitiska debatt. Det faktum att Börje Hörnlund är trimmad i arbetsmarknadsutskottets tradition och inriktning tror jag utgör en bra grund för en god statsrådsinsats. Sverige befinner sig i en allvarlig ekonomisk kris. Det har fört med sig en drastisk försämring av läget på arbetsmarknaden. Arbetslösheten stiger trots kraftigt ökade satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. AMS spår nu att vi kommer att drabbas av den kraftigaste nedgången på arbetsmarknaden sedan det dystra 30-talet. Varslen om uppsägningar ligger på en alarmerande hög nivå, och fler varsel än någonsin leder till uppsägningar. Antalet sysselsatta har minskat över hela arbetsmarknaden. Mest dramastisk är nedgången av antalet sysselsatta inom industrin. Under de senaste åren har över 100 000 jobb försvunnit i just den livsviktiga industrin. Både den privata och offentliga tjänstesektorn har också drabbats av nedskärningar. Arbetslösheten bland ungdomar och handikappade ökar ännu snabbare än bland befolkningen i övrigt. Det är ett dystert arv som den socialdemokratika regeringen lämnar efter sig. Det är desto mer anmärkningsvärt som socialdemokraterna under valrörelsen har anklagat andra partier för svartmålning av det ekonomiska läget. Socialdemokraterna har inte mäktat att genomföra den nödvändiga strukturomvandlingen. I stället har svenska folket invaggats i tron att läget i den svenska ekonomin är bra. Det som nu krävs för att komma till rätta med problemen i svensk arbetsmarknad är en ny ekonomisk politik, en politik som innebär att vi kan skapa nya, riktiga jobb. För det enda som kan öka sysselsättningen och återge de arbetslösa tron på framtiden är just att de får jobb. Utskottets ordförande Mona Sahlin talade om den svenska modellen och avsåg då närmast arbetslinjen. Om denna linje har vi i riksdagen i allt väsentligt varit överens. Hon tyckte illa om att det gjordes jämförelser med Europa. Jag delar hennes uppfattning att våra arbetslöshetstal ännu inte är jämförbara med många länders i det övriga Europa, men vi går i rask takt åt det hållet, och det är mycket illavarslande. Mona Sahlin frågade: Blir SKF-tjejerna lyckligare om aktieägarna får mer och det blir karensdagar? På det kan jag svara att socialdemokraterna inte helt har glömt av aktieägarna under den gångna mandatperioden. Sjukförsäkringen har redan kraftigt försämrats, varför det är litet poänglöst att tala om den saken. Den fråga som borde ha ställts av utskottsordföranden när hon tidigare deltog i debatten är den här: Hur säkras jobben för dessa SKF-tjejer? Att få veta det tror jag skulle göra dem lyckliga. Situationen är den att detta gamla fina företag SKF till största delen har sin verksamhet på annat håll än i Sverige. Därför borde både socialdemokrater och andra ställa sig frågan: Hur säkrar och utvecklar vi jobben i Sverige? I regeringsdeklarationen påtalas det nödvändiga i att investeringar i bl.a. vägar och järnvägar skall kunna tidigareläggas. Jag tror det är bra att så sker. Arbetsmarknadsministern sade alldeles nyss att arbetslinjen skall fullföljas och att arbetslöshet är det största slöseri vi kan hålla på med. Det är bra och värdefullt att detta klart sägs ut i kammaren och i denna debatt.

Det dystra läget på arbetsmarknaden innebär också att risken för utslagning på grund av arbetsskador ökar. Därför är det också en viktig uppgift för den nya regeringen att föra en aktiv arbetsmiljöpolitik. På samma sätt som inom miljöpolitiken måste vi sätta ett pris på arbetsmiljön såväl som på den yttre miljön. En annan väg att gå är att utarbeta former för personalekonomiska bokslut, som kan ge de arbetssökande en bra information om hur personalsituationen, arbetsskador och arbetsmiljö på företaget ter sig. Arbetslivsfonderna måste användas som ett aktivt instrument för att man skall komma till rätta med skadliga arbetsmiljöer. Fondernas reglementen måste ses över så att onödig byråkrati kan undvikas. Det gäller både inom fonderna som inom de företag som söker bidrag från fonderna. Vi i folkpartiet vill i socialliberal anda slå vakt om allas rätt till arbete. Vi måste i praktisk handling visa på arbetets värde för den enskilde individen och för hela samhället. Vi slår vakt om anställningstryggheten och möjligheterna till inflytande på arbetsplatsen för de anställda. Vi vill, som jag nyss sade, arbeta för att förbättra arbetsmiljöerna.

Herr talman! Det är ungefär lika mycket publik här i salen som på ett normalt politiskt torgmöte hemma i Köping, men jag tror ändå att en sådan här debatt har ett värde. Sverige fungerar som en människa med förhöjt blodtryck. Den som drabbats av den åkomman blir kall om händer och fötter. Sveriges ytterområden -- det vi kallar glesbygd -- har drabbats av kylan. Ta Bergslagen som ett exempel. Det som en gång var Sveriges händer håller på att bli ett industrimuseum, och nu står åkrarna i tur. Åkermarken, som ligger insprängd i det mellansvenska landskapet och som vittnar om fler tusenårigt odlarnit, håller på att växa igen. I Svenska landskap som har levt på sina egna meriter töms på sysselsättning, ungdom, kultur och service. Kvar blir de gamla, som får leva med landskapets förfulning och med den kulturella utarmningen. Kylan tränger sig på. Ständigt kommer nya negativa besked, senast budet från Kalix. Medan tillväxten i skogen ligger på 100 miljoner kubikmeter, stannar uttaget på vid 70 miljoner. Skogsindustrin drar ner på kapaciteten i stället för att investera. Om vi rensar exporten från importerade delar, står skogsnäringen för 45 % av den svenska exporten, och när skogsnäringen nu lägger ner, drabbar det naturligtvis handels och bytesbalanserna mycket negativt. Vad skall då regeringen göra? Skall den öppna företagsakuten? Det är inte så lätt. De lätta förtjänsternas tid är över. Vi kan inte devalvera oss ur krisen längre. Plötsligt har vi fått öppna ekonomier liknande de östasiatiska bara 40 mil från våra gränser. I Baltikum är personalkostnaderna bara en tjugondel av Nu krävs det att vi tillsammans tar ansvar för att Sverige får en sund marknadsekonomi och att vi upphör med den låt-gå-politik som tidigare förekommit. Jag hoppas att den nya regeringen kan skapa den framtidstro som krävs för att vi skall slippa se fram mot en ny förödande socialistisk era. Herr talman! Låt mig fortsätta på liknelsen mellan människokroppen och landet Sverige. Den kände läkaren Alf Spångberg har ett bra recept för den som vill hålla sig frisk -- ät mycket fibrer, drick mycket vatten och gå mycket: Ät mycket fibrer -- spara på kaloriintaget. Vi får inte leva över tillgångarna längre. Vi får inte fortsätta att låna till konsumtion vare sig från utlandet eller från kommande generationer. Drick mycket vatten -- försök inte med någon beroendeskapande verklighetsflykt. Verkligheten är att politiker inte skapar jobben inom den privata sektorn. Politiker kan bara lägga till rätta så att kreativa människor vågar och kan vara företagare. En varning till alla politiker -- det är lättare att förstöra företagandet än att bygga upp det. Gå mycket -- arbeta mer, eller kanske effektivare. Alla som kan måste få vara med i arbetet. Det här är receptet för den sjuka samhällsekonomin. Men kom ihåg att för att vi skall få patienten att ta medicinen krävs gemensamma värderingar, en folkets vilja att vara med och ta ansvar. Jag är tacksam för den värdeinriktning som är formulerad i regeringsdeklarationen. Jag hoppas och tror att grunden har lagts för ett långvarigt, ansvarsfullt och framgångsrikt regerande.

Herr talman! Jag kommer ifrån ett län, Jönköpings län, där vi under en mycket lång period i stort sett har varit befriade från arbetslöshet. Hos oss har i stället arbetsmarknaden bokstavligt ropat efter arbetskraft, både kvalificerad och okvalificerad. Under det senaste året har luften även gått ur arbetsmarknaden i mitt eget län. Vi är på väg att få arbetslöshetstal som vi inte har upplevt i mannaminne. Bara under det här året har arbetslösheten mer än fördubblats. Socialdemokraterna misslyckades med sin ekonomiska politik, och det är de som har ansvaret för den negativa utveckling som vi nu upplever på arbetsmarknaden. Framför allt är det ungdomar som kommer i kläm. I gruppen ungdomar mellan 18 och 24 år är arbetslösheten uppe i 8 %. Detta är en mycket allvarlig utveckling. Det är passiviserande att inte ha något meningsfullt att göra samtidigt som det är förödande för självkänslan och självförtroendet att inte vara efterfrågad, att ingen behöver en. Om vi skall vända den negativa utveckling som vi nu upplever är jag övertygad om att vi måste vidta långsiktiga åtgärder. Vi måste se till att underlätta för småföretagen, vilket bl.a. kännetecknar Smålandsandan. Vi måste se till att småföretagen får möjlighet att gro, att växa och utvecklas. Det är de som är grundbulten för sysselsättningen i vårt land. En åtgärd som är nödvändig är att ta bort skatten på det arbetande kapitalet i de små och medelstora företagen. Det är en viktig signal om att vi skall föra en företagsvänligare politik i landet, så att också investeringsviljan ökar. Det gynnar Sverige, och det skapar nya arbetstillfällen. Nästa steg måste bli att vi sänker arbetsgivaravgifterna och att vi sänker momsen. Den enda vägen att gå för att få i gång industri och produktion är att sänka skattetrycket, världens i särklass högsta. Vårt rekordhöga skattetryck är det största hotet mot välfärden och jobben, eftersom det har lett till att tillväxten har minskat alltmer och till att vi t.o.m. i år upplever en negativ tillväxt. Jag skall också ta upp ett annat område där en satsning innebär en långsiktig investering, nämligen den högre utbildningen. Jag är ledamot i den statliga kompetensutredningen, och vi har gått igenom och kartlagt en mängd olika områden när det gäller kompetensutveckling i arbetslivet. På ett men nog så viktigt område har Sverige halkat efter, nämligen i fråga om den högre utbildningen. Det här förhållandet är särskilt tydligt inom tillverkning och produktion. På de flesta ämnesområden utbildar vi till skillnad från andra industriländer färre akademiker och forskare än för 30 år sedan. En relativt liten andel av befolkningen har högre utbildning. Svensk industri blir alltmer lågteknologisk, ett resultat av den tredje vägens ekonomiska politik. Det finns flera skäl till en utökad satsning på universiteten och högskolorna. Utan nya uppfinningar, ny teknik och nya metoder stannar näringslivet. Jobben blir alltmer komplicerade. Svarvare måste lära sig programmering, och bagare blir processtekniker, för att nu nämna några exempel. Mer komplicerade jobb kräver mer utbildning. Därför måste det till en satsning på den högre utbildningen så att Sverige åter når toppen. I Jönköpings län utgörs industrin huvudsakligen av mindre och medelstora företag. Under de senaste åren har en betydande högteknologisk industri växt fram. Arbetstillfällena inom tillverkningsindustrin svarar för ungefär 30 % av sysselsättningen, att jämföra med 20 % i övriga riket. Länet är däremot underrepresenterat vad gäller sysselsättning inom tjänstesektorn. Detta har enligt flera bedömare ett samband med det begränsade utbildningsutbudet. Eftersom tillväxten antas ske inom den privata tjänstesektorn, säger det sig självt att situationen för länet inger farhågor. Därför måste högskolan i De knappa anslagen till lokala linjer och fristående kurser har utgjort och utgör ett stort bekymmer. En annan omständighet som inneburit att gapet mellan högskolan i Jönköping och de flesta andra högskoleenheter inte bara förblivit oförändrat utan t.o.m. ökat när det gäller LIFT-anslagen är de medvetet regionalpolitiska satsningar som gjorts på högskolor i stillastående eller tillbakagående regioner. Men vi måste, herr talman, även bedriva friskvård, och det är rimligt att högskolan i Jönköping får ytterligare 250 årsstudieplatser till lokala linjer och fristående kurser. Då skulle högskolan komma upp i samma nivå i fråga om sitt utbud av fristående kurser som övriga nya högskolor i landet. De nya platserna skall fördelas mellan sektorerna för teknik, ekonomi och administration. Det skulle innebära en utbyggnad av ingenjörslinjerna samt av fristående kurser och påbyggnadsutbildning inom tekniksektorn, grundläggande juridikutbildning som komplettering till utbudet av ekonomiutbildningar samt ett större utbud av språkutbildning. Detta är en av hörnstenarna för en utveckling av näringslivet och en höjning av kompetensnivån inom arbetslivet.

Herr talman! Den arbetslöshetskris som rasar i hela vårt land i dag har pågått i de norrländska glesbygderna i drygt 18 månader, på sina håll kanske i flera år. Dålig lönsamhet i de små och medelstora företagen blandas med strukturomvandlingar av basnäringarna. Allt detta ger fog för AMS konstaterande att arbetslösheten kommer att bli den värsta sedan 30-talet. I en lågkonjunktur finns det mycket goda skäl att rusta för framtiden. I det ekonomiska läge som den socialdemokratiska regeringen försatt landet blir detta mycket svårt. Trots detta finns ingen annan väg att gå om man vill stärka landets svagaste områden inför framtiden. Efter år av utredande och därefter ett mycket blygsamt resultat av den regionalpolitiska utredningens arbete tvingas man ställa frågorna på nytt. Hur skall en offensiv regionalpolitik vara utformad? Hur skall den förverkligas med nuvarande ekonomiska kris i landet? Vad behöver göras -- på såväl kort som lång sikt? Folkpartiet liberalerna har år efter år hävdat att mobiliseringspolitiken är den enda rätta vägen. Man måste mobilisera de människor som finns och verkar ute i bygderna. De vet vad som behöver göras. Därför är satsningar på de enskilda människorna och på infrastrukturen av avgörande betydelse för utvecklingen i glesbygden. I en stor debattartikel i Dagens Nyheter i våras tog landshövdingarna i Norrlandslänen upp frågan om Norrlandslänens stora betydelse för landet som helhet. Nettoexporten från skogsindustrin enbart i Västernorrland är större än hela den svenska bilindustrins nettoexport. Norrland betyder genom vattenkraften och skogsnäringen oerhört mycket för landet som helhet. Därför är satsningar på vägar och järnvägar i Norrland en riksangelägenhet. Sedan något år tillbaka erbjuder SCA mycket goda villkor för de anställda som vill pröva att starta eget ute i skogsbyarna. Det huvudsakliga skälet är att byarna måste leva vidare för att skogsbruket skall kunna fungera. Insatser måste alltså till för att förbättra glesbygdsvägarna och bygga ut telekommunikationerna för att göra det möjligt för människor att bo kvar i glesbygden och därmed bidra till aktiv skogsnäring till gagn inte minst för skogsindustrin och för hela landet. I REK 87 och vid många seminarier har frågan om kvinnorna i glesbygden tagits upp. Undersökningar visar att många av inlandsorterna har brist på kvinnor. De som först lämnar glesbygden är ju kvinnorna. Många frågar sig vad som skall göras för att råda bot på detta problem. Undersökningarna visar också att utbildningsmöjligheterna är dåliga liksom tillgången på attraktiva jobb för kvinnor och fritidssysselsättningen. Jag har vid otaliga tillfällen frågat den tidigare regeringen varför man i detta läge diskriminerar kvinnorna i glesbygden. Svaret har uteblivit. Folkpartiet liberalerna hävdar att utbildning, utveckling, forskning och kultur är avgörande inslag i en aktiv regionalpolitik. Glesbygdens folk måste ha samma möjligheter till utbildning både på gymnasienivå och i högskola. Den tekniska utvecklingen som televerket presenterar är därför mycket viktig för denna angelägenhet. Detta betyder också att specialskolor, som statens skola för vuxna, måste ges goda möjligheter att fortsätta sin verksamhet. Finns inte möjligheten att skaffa behörighet för högskolestudier även i glesbygden blir inte distansundervisningen vid högskolor och universitet den spjutspets som den måste vara även för folket i glesbygden. Herr talman! Debatten om inlandsbanans överlevnad är inte slut än. Med den nya regeringen finns det goda möjligheter att rädda inlandsbanan. Jag förutsätter att regeringen med stort intresse tar del av den utredning som skall lämnas inom några veckor. Inlandsbanan är en profilfråga för den samlade regionalpolitiken. Järnvägarna i vårt land kommer att bli alltmer betydelsefulla i framtiden. Herr talman! I regeringsförklaringen slås fast att satsningar på bättre vägar och järnvägar är betydelsefulla för en aktiv regionalpolitik. De är en förutsättning för att småföretagen, som är ryggraden i glesbygdens näringsliv, skall nå sina marknader och kunna sälja sina varor och tjänster. Det är därför med glädje jag noterar att regeringen uttalar att sänkta socialavgifter skall gälla för fler verksamheter i Norrlands inland. Det är inte vi politiker som skall bestämma vilka verksamheter som skall bedrivas. Med detta besked från regeringen diskrimineras inte heller kvinnor som vill bedriva verksamhet i Norrlands inland. Nu kommer de att kunna driva företag på samma villkor som männen. Jag vill, herr talman, avsluta med att säga att en sänkning av skatter och avgifter på de små företagen stärker utvecklingen och konkurrenskraften i våra bygder. Det är enbart starka och väl fungerande småföretag som kan rädda landets glesbygder. Det krävs en mobilisering ute i glesbygden. Enda möjligheten är att fler och kraftfulla företag kan verka.

Herr talman! Att vara arbetslös är svårt. Att inte känna sig behövd någonstans, att vara utanför, att inte veta hur man skall klara sin försörjning och sin framtid är nedbrytande. Särskilt svårt är det för ungdomar som aldrig har varit inne på arbetsmarknaden och som nu resultatlöst letar efter jobb. Handikappade och invandrare drabbas också svårt, likaså alla de som varslats om uppsägning. Kvinnor som blir arbetslösa har svårare än män att få nytt jobb. Bordet som den socialdemokratiska regeringen lämnade efter sig är dukat med en efter svenska mått mätt gigantisk arbetslöshet. AMS framtidsprognos är minst sagt dyster. 4,5 % öppen arbetslöshet nästa år och 3 % i arbetsmarknadspolitiska åtgärder är siffror som vi aldrig trodde att vi skulle behöva uppleva i Sverige. I mitt hemlän -- Älvsborg -- där vi tidigare hade en lägre arbetslöshet än genomsnittet i landet har läget förvärrats snabbt, så att vi nu ligger betydligt högre än genomsnittet. Vi har speciella problem. Det är teko, bilindustrin med dess underleverantörer samt neddragningar i kommunerna och i landstinget. Enligt länsarbetsnämnden kommer det närmaste året att karaktäriseras av en kraftigt ökande arbetslöshet. Prognosen för augusti 1992 är 6,4 % öppet arbetslösa. Befolkningen i Älvsborg har också en genomsnittligt lägre utbildningsnivå än i övriga landet. Behovet av utbildningsinsatser på alla nivåer -- högskola, gymnasier, komvux, folkhögskolor och arbetsmarknadsutbildning -- är därför mycket stort. Jag har tagit Älvsborg som ett exempel på län med stora problem, väl medveten om att vi inte är ensamma. Det finns många andra län med motsvarande problem. För att klara denna akuta kris krävs nu omedelbara åtgärder i form av satsning på infrastruktur: utbildning, vägar och järnvägar. Det gäller satsningar i hela landet som kan sättas i gång snabbt och som ger oss sådant som vi behöver för framtiden. I regeringsförklaringen står mycket tydligt angivet att regeringen avser att utnyttja varje del av den arbetsmarknadspolitiska arsenalen och att AMS under hösten kommer att tillföras ytterligare resurser. Detta har bekräftats av arbetsmarknadsministern alldeles nyss. Det är den politik som vi i centern har hävdat i valrörelsen. Den öppna arbetslösheten och särskilt långtidsarbetslösheten måste nedbringas så långt det är möjligt. All erfarenhet visar att de som går arbetslösa länge till slut inte står till arbetsmarknadens förfogande. De slås ut. Förutom de rent mänskliga och sociala konsekvenserna står vi då utan beredskap inför framtida konjunkturuppgång. Det som är allra viktigast för framtiden är att förbättra den svenska ekonomin och skapa framtidstro i företagen så att de ger varaktiga jobb. Det har diskuterats tidigare i dag och jag skall bara säga några ord om småföretagen. De åtgärder som vi föreslog i valrörelsen kommer nu att genomföras. Det är glädjande. Detta gäller även en förenkling av regelverket för de mindre företagen. Det är viktigt att säga att det är tryggheten för de arbetslösa som vi slår vakt om. En annan allvarlig fråga handlar om att ungefär en tredjedel av de arbetslösa i dag står utan arbetsmarknadsersättning. Det är socialt oacceptabelt och leder till stor belastning på kommunerna vad gäller socialbidragskostnader. Vi i centern har länge krävt att en allmän arbetslöshetsförsäkring skall införas. Detta kommer nu att utredas. Det är också positivt och glädjande. Arbetsmiljöfrågorna är också viktiga. Bekämpningen av arbetslösheten får inte ta över kampen för en bättre arbetsmiljö och för rehabilitering. Arbetslinjen måste gälla. Arbetet för att minska förslitningsskador, arbetsskador och andra arbetsmiljöproblem måste bedrivas med kraft. Den psykosociala arbetsmiljön måste också uppmärksammas särskilt. Arbetslivsfondens resurser ger stora möjligheter till förbättringar. De projekt som hittills har kunnat utvärderas visar entydigt på stor lönsamhet. Insatta medel betalar sig på kort tid i form av minskad sjukfrånvaro och minskad utslagning. Eftersom vi vet att arbetsskador och förslitningsskador under 80-talet har ökat allra kraftigast bland kvinnor, är de åtgärder som kan sättas in på kvinnliga arbetsplatser särskilt viktiga och lönsamma. Det är bra att en stor del av arbetslivsfondens medel nu går till sådana arbetsplatser. Det är därför också viktigt att fonden kan fortsätta sin verksamhet, vilket vi fick besked om tidigare av arbetsmarknadsministern. En annan arbetsmiljöfråga är det inflytande som Mona Sahlin tog upp tidigare. All erfarenhet visar att den som kan påverka sin egen arbetssituation också trivs bättre, har mindre frånvaro och över huvud taget mår bättre. Det gäller inte minst kvinnor. Jag säger det därför att vi vet att kvinnor i allmänhet har mycket litet inflytande på sina arbetsplatser. Det är någonting som vi måste och skall arbeta för att förändra.